Herr talman! I inledningen till enkammarriksdagens första debatt kan det vara på sin plats att erinra något om utvecklingen i vårt land både i fråga om det parlamentariska livet och i övrigt under den gångna delen av seklet. Det har förflutit lång tid mellan de olika reformerna. Stabilitet och kontinuitet — två inte oväsentliga saker i en demokrati — har varit kännetecknen. Vid reformen 1907—1909 togs det första steget mot demokratins genombrott genom beslutet om allmän rösträtt för män. Vid författningsrevisionen 1918-1921, då även den s.k. 40-gradiga skalan vid kommunalvalen avskaffades, genomfördes allmän och lika rösträtt för män och kvinnor. Frågan om allmän rösträtt var ett elementärt krav för demokratin, och det kan väl sägas att denna fråga haft aktualitet även under senare decennier genom förslag om sänkning av rösträttsåldern. De senaste besluten om att hela riksdagen skall väljas i direkta val på en gång har inneburit att riksdagens sammansättning i högre grad kommit i samklang med den aktuella folkmeningen. Riksdagens roll har ständigt uppmärksammats. Under de första årtiondena av 1900-talet var parlamentarismen en målsättning, nämligen att regeringen skulle vara förankrad i riksdagen och därmed åtnjuta riksdagens förtroende. En sådan regering bör som regel bli en stark regering. Detta är utan tvivel av stort värde, samtidigt som det är nödvändigt att riksdagen kan hävda sig i det svenska statslivet — och då får riksdagen inte bli en alltför tungrodd institution. Efter fjolårets val har det parlamentariska läget ändrats. Socialdemokraterna har inte längre majoritet och måste förlita sig på stöd från andra partier. Sålunda har socialdemokraterna och kommunisterna samverkat för att uppnå socialistisk majoritet i riksdagens utskott. Framtiden — kanske den allra närmaste — får utvisa om denna typ av samverkan kommer att fortsätta. Jag tror att det i vida kretsar både inom och utom vårt land skulle ge ett ofördelaktigt intryck om kommunisterna skulle komma att betraktas, med rätt eller orätt, som tungan på vågen. Många och betydelsefulla frågor kräver sin lösning. Det gäller sådant som sammanhänger med det bekymmersamma ekonomiska klimatet, och det gäller även en så viktig framtidsfråga som det europeiska samarbetet i EEC. Centerpartiet har vid 1970 års val fått ett visst ökat förtroende bland väljarna. Vi kommer naturligtvis att sätta in vår kraft på att genomföra den politik vi har fört fram i valrörelsen. Trots att vi vet att det finns skiljelinjer bl.a. mellan centerns och socialdemokratins idéer, är det för oss naturligt att försöka komma fram till lösningar i bredaste möjliga samförstånd. Under 1900-talet har Sverige som så många andra länder genomgått en snabb teknisk utveckling. Svenskt kvalitet har blivit ett begrepp. Det har gjort det möjligt för oss att konkurrera med andra länder trots att vi har ett tämligen högt produktionskostnadsläge. De tekniska landvinningarna är ett resultat av i främsta hand många enskilda personers genialitet och arbetsinsatser men också av ett tämligen högt utvecklat skolsystem och en god allmänbildning, inte minst i tekniska frågor. Vi behöver bara se oss omkring i detta nya riksdagshus för att bli påminda om vilka möjligheter människan har att utnyttja tekniken för sina syften. Från den enkla men ändock på sin tid ganska ändamålsenliga kulramen har vi utvecklat komplicerade dataanläggningar, som förmår att göra invecklade räkneoperationer på bråkdelar av en sekund. Den tekniska utvecklingen har också gjort det möjligt att snabbt få veta vad som händer runt omkring oss, ja t.o.m. på månen.

När vårt land industrialiserades och vi lämnade det gamla bondesamhällets struktur togs det första stora steget till det samhälle vi nu har. Det är ett samhälle för vilket det är nödvändigt att ha ekonomisk styrka. Handel med andra länder — export och import — har blivit A och O för vår ekonomi. Den sociala välfärden har fått som målsättning att ge varje människa trygghet: barnen, de som vill studera, de arbetslösa, de sjuka, människor på ålderns dagar osv. Att man skall ordna förhållandena för dessa grupper är man i stort sett ense om, även om uppfattningarna kan variera något i fråga om detaljerna. Man har blivit alltmer medveten om att vi i takt med samhällets materiella uppsving har fått ökad miljöförstöring, mera stress och otrivsel i arbetet, växande problem i boendeoch fritidsmiljön, etc. Miljöpolitiken och dess väsentligaste del, den s.k. ekologin, har internationell räckvidd. Urbaniseringen har, som vi vet, medfört koncentration till allt större städer och en utglesning av befolkningen i stora delar av vårt land, främst i Norrland. Efter den här korta tillbakablicken vill jag behandla en del dagsaktuella problem och sådana som kan bli föremål för åtgärder inom de närmaste åren, för att sedan avslutningsvis säga några ord om framtidsutvecklingen sådan jag ser den. Våld och krig tycks vara mänsklighetens eviga följeslagare. Elementära mänskliga rättigheter trampas under fötterna på många håll i världen. Människor förföljs på grund av sin hudfärg, ras, religion eller politiska övertygelse. Tendensen i den internationella utvecklingen förefaller vara att de krigiska konflikterna inte så sällan utspelas innanför nationsgränserna, medan förhandlingar har fått något om än obetydligt ökat utrymme vid konflikter länderna emellan. Att ta ställning till ett annat lands interna konflikter är känsligt. Tilltron till vår neutralitet kräver sans och måtta. Men det får inte betyda en återgång till den tysta neutraliteten. Vår linje måste vara att i internationella sammanhang hävda alla människors rätt till frihet, till jämlikhet och till rättvisa. Gör vi det, kan vi uppnå respekt och gehör för våra åsikter. De s.k. SALT-förhandlingarna mellan Sovjetunionen och Förenta staterna om begränsning av strategiska kärnvapen har inte lett till konkreta resultat. Inför perspektivet av en fortsatt kärnvapenkapprustning, med de risker för ett förödande stormaktskrig som den medför, framstår en allmän och kontrollerad nedrustning som den största utrikespolitiska frågan. Utan att man hemfaller åt överdriven optimism bör SALT-samtalen hälsas med tillfredsställelse. Ännu föreligger inga konkreta resultat från fredssamtalen i Paris om Indokinakriget, men president Nixons löfte om ytterligare amerikanska truppreduceringar i Vietnam är i varje fall ett hoppfullt tecken. Det betyder emellertid inte — det må vi komma ihåg — att en lösning är i sikte. Inte heller i det andra stora krisområdet i världen, Mellersta Östern, kan någon fredlig lösning skönjas. Någon optimism är kanske berättigad när det gäller situationen i Europa. Icke-vålds-avtalet mellan Västtyskland och Sovjetunionen kan utgöra början på en ny avspänningsperiod mellan Öst och Väst i Europa. Västtysklands avtal med Polen är också ett inslag i europeisk politik som är värt att uppmärksammas. Svenskt deltagande i den europeiska säkerhetskonferens, som Finlands regering förklarat sig villig att vara värd för, ligger helt i linje med vår strävan att bidra till utjämning av motsättningar och lösning av konflikter på fredlig väg. I en värld så fylld av våld och konflikter har vårt land varit lyckligt lottat. En neutral utrikespolitik är inte bara ägnad att stärka vårt eget lands trygghet och säkerhet. Den ger oss också vissa om än mycket begränsade möjligheter att verka för internationell förståelse och fred. En av de allra viktigaste frågorna under den närmaste tiden är som vi vet förhandlingarna med EEC. En samverkan mellan EEC och vårt land skulle bli särskilt betydelsefull därest EEC utvidgades till att omfatta även de viktiga EFTA-länderna England, Danmark och Norge. Om vårt land då skulle komma att stå helt utanför innebär det att vad som byggts upp inom EFTA — inte minst mellan Nordens länder — i stor utsträckning kommer att brytas sönder. Vår första ansökan 1962 gällde som bekant associering. I denna ansökan redogjordes för vissa villkor som var nödvändiga för att bevara vår neutralitet. Nästa gång samarbetsförhandlingarna var aktuella — 1967 — förklarades från Sveriges sida att vi, som saken uttrycktes, ej ville utesluta medlemskap. Det innebar naturligtvis att samtliga de partier som ställde sig bakom uttalandet 1967 var beredda att undersöka förutsättningarna för olika samverkansformer, medlemskap ej uteslutet. Vad hade då inträffat mellan 1962 och 1967? Innan man går närmare in på den frågan kan det vara anledning erinra om att återhållsamheten 1962 främst hänförde sig till vår neutralitet. Det var en ganska allmän uppfattning i vårt land att medlemskap i EEC inte kunde komma i fråga. Jag hade den uppfattningen. Den byggde på Romfördraget i förening med vissa auktoritativa uttalanden om samarbetets mål, exempelvis i den s.k. Bonndeklarationen. Under femårsperioden 1962-1967 hade emellertid EEC-samarbetet inte kommit att omfatta vare sig försvarspolitik eller allmän utrikespolitik. Skulle fortsättningen bli densamma kunde medlemskap för Sverige vara tänkbart utan att detta skulle kollidera med den självklara neutraliteten. De kommande förhandlingarna fick bringa klarhet i den frågan, ansåg man. Det är mot den bakgrunden som det nu pågår överläggningar i Bryssel. Säkert är det en god lösning att först gå igenom de olika sakfrågorna för att därefter komma fram till formen för anslutningen. Det är sannolikt att en uppfattning om den möjliga och lämpliga formen successivt växer fram under förhandlingarna i sakfrågorna, och det är möjligt att uppfattningen då kan komma att bli rätt samstämmig mellan oss och dem vi förhandlar med. Skall jag säga något om min egen inställning i dag, så är jag mer pessimistisk nu än för något år sedan. Anledningen därtill är framför allt att vissa beslut fattats av medlemsländerna med anledning av Davignonrapporten. Pessimismen hänför sig alltså till medlemskapet. Jag är alltjämt optimistisk om möjligheterna att få till stånd ett samarbete, och jag är fullt på det klara med det utomordentligt angelägna i att vi anstränger oss allt vad vi kan för att få till stånd ett sådant samarbete. Samhällsekonomiskt befinner sig vårt land i dag i ett trängt läge. Det är ett förhållande som sannolikt kommer att bestå en bra bit in på 1970-talet, trots att långtidsutredningen hoppas på en omsvängning till det bättre redan under den närmaste femårsperioden. Denna målsättning kan emellertid inte, säger utredningen, uppnås utan rätt betydande uppoffringar, när vi jämför med vad vi kostat på oss under de senaste åren. Tiden från 1950-talets slut till mitten av 1960-talet utgjordes av en period med stark, i varje fall god, produktionsökning och därmed också snabb standardökning för svenska folket. Denna gynnsamma situation får tillskrivas såväl de då rådande förmånliga yttre omständigheterna som en ekonomisk politik i samklang med dessa. Man kommer inte ifrån att den besvärliga ekonomiska dagssituationen i betydande utsträckning sammanhänger med den ekonomiska politiken. Medan man i början av 1960-talet ganska hyggligt lyckades jämna ut toppar och svackor i den ekonomiska konjunkturen, har sedan mitten av 1960-talet den ekonomiska politiken inte alltid varit i takt med konjunkturen. Ibland har man, som vi uttryckt saken, nog trampat på gaspedalen litet för länge i en situation när konjunkturen själv just börjat skjuta fart — och man har kanske också någon gång slagit till bromsen för sent, dvs. när den ekonomiska aktiviteten gått in i ett lugnare skede. Detta har vi talat om förr. Jag har varit och är alltjämt angelägen om att understryka att det är lättare att vara efterklok än att föra en politik som ständigt är up to date. Det är naturligtvis mycket lättare att i efterhand se vid vilken tidpunkt man borde ha vidtagit den ena eller den andra åtgärden. Jag har också varit angelägen att framhålla att vi alla har varit med om att genomföra de stora, kostnadskrävande reformerna. Från vissa håll har jag fått kritik för att jag har varit för öppenhjärtig på den punkten. Men det finns siffror som bevisar riktigheten av vad jag har sagt. Läs och se så får ni klara belägg för att vi alla har varit med.

Vi känner alla resultatet: stora prishöjningar, järnhårda kreditrestriktioner och skyhög ränta både under högkonjunkturen 1965—1966 och under fjolårets ”överkonjunktur”. Till detta har kommit svårigheten att upprätthålla en tillfredsställande valutaställning, vilket gjort oss alltmer beroende av utlandet t.ex. när det gäller ränteläget. Jag säger detta även om jag menar att vi har varit för hårdhänta på den punkten. Det dröjde också ganska länge innan regeringen grep sig an med de stora problem som följer i strukturomvandlingens spår. Jag tänker då på sysselsättningsskillnader mellan olika landsdelar, svårigheter att sysselsätta den äldre arbetskraften och tendenser till växande inkomstklyftor. Jag vill gärna tro att årets budget i viss mån utgör en vändpunkt. Under alla förhållanden har regeringen tydligen tvingats att på allvar ta itu med de problem som följer med att näringslivet — och då inte minst de mindre och medelstora företagen — under en längre tid har varit satta på svältkost när det har gällt pengar för den nödvändiga utvecklingen och utvidgningen. Under åtskilliga år har förnyelsen och utvidgningen av vår produktionsapparat — maskinparken etc. — gått för långsamt. Detta är finansministern säkert fullt medveten om; han underströk det t.ex. för ett år sedan. Finansministern trodde då att investeringsökningen skulle komma att uppgå till 15 procent. Det är naturligtvis inte lätt att spå. Investeringsökningen blev bara hälften, dvs. 7 procent. Det är ur den växande produktionen som vi skall hämta vår standardstegring, vare sig vi väljer att ta ut den i inkomstökningar, i ökad fritid, i förbättrad samhällelig service eller i nya sociala reformer. Det sägs om den nya budgeten att den är näringsvänlig, och utan tvivel är den väsentligt mer näringsvänlig än de två föregående. Men när det talas om näringsvänlighet kan det finnas anledning att stryka under att detta inte är något självändamål. Det gäller ju att få fram mera varor till hyggliga priser för att på det sättet motverka inflationen och skapa förutsättningar för upprätthållande av full sysselsättning. Kanske är det inte så angeläget att framhålla detta för denna församling, men det finns många människor ute i landet som funderar över vad syftet är med denna näringsvänlighet och undrar om den är något självändamål. Det är den inte, som vi alla vet; den är ett medel. Det är heller inget självändamål att upprätthålla en tillräcklig reserv av främmande valutor, utan också det är just ett medel för att nå de viktiga mål som jag nyss talade om.

Jag ser naturligtvis också positivt på det förslag till ett extra avdrag för maskininvesteringar under 1971 som har lagts fram i budgeten. Frågan är bara om detta räcker för att vi skall kunna uppnå den investeringsökning på 12 procent i industrin som finansministern satt som mål för det här året och som också behövs enligt långtidsutredningen. För att få i gång investeringar i tillräcklig omfattning fordras lönsamhet och möjlighet att skaffa pengar. Den skyhöga räntan motverkar lönsamheten. Det mesta blir dyrare i fråga om både varor och bostäder. Gång på gång nås vi av meddelanden om sänkta räntor i andra länder ute i världen. Om jag inte är fel underrättad vidtogs t.ex. en sådan åtgärd i Förenta staterna i går. Lönsamheten i vår egen produktion måste vara hygglig, och där spelar räntorna en icke oväsentlig roll. Det åndra villkoret är att kunna skaffa pengar. Det behövs ganska mycket pengar för att industrin och andra näringar skall orka genomföra ett vidgat investeringsprogram. Detta gäller i hög grad för de mindre företagen, som nog har blivit speciellt åsidosatta under den hårda kreditåtstramning som vi nu har haft ganska länge. Vi har hamnat i något som jag vill beteckna som en ond cirkel. Vi behöver pengar för att bygga ut näringslivet och därigenom få mera varor för bl.a. export och för att på det sättet förbättra valutareserven. Men kreditåtstramningarna motiveras nu med att valutareserven är svag. Det behövs alltså lån för att med hjälp av investeringar förbättra valutareserven. Men lånemöjligheterna är begränsade därför att valutareserven är för liten. Där har vi den onda cirkel som det gäller att bryta sig ur, även om det måste ske med ett visst mått av obehag. Det blir ofta så när man har kommit in i en ond cirkel. De lättnader i kreditåtstramningen för industrin som nyligen har genomförts är välkomna. Det är troligt att ett frisläppande av investeringsfonderna också kan bli nödvändigt för att få fram den av finansministern önskade ökningen på 12 procent som jag nyss talade om. Och då är det mer än troligt att man vid ett sådant frisläppande av investeringsfonderna får ta undan de överhettade storstadsområdena, i varje fall ganska länge. Jag medger gärna att det är svårt att göra någon säker konjunkturbedömning just nu. Olika experter tycks ha skilda uppfattningar. Somliga tror tydligen att det blir någon åtstramning under 1971 och att vi därefter får goda konjunkturer; andra ekonomer, som vi inte kan helt bortse ifrån i sammanhanget, tror att 1971 blir ett ganska hyggligt år, medan 1972 blir ett dåligt år, osv. Det råder sålunda en viss osäkerhet i bedömningen. Och därför är det viktigt att vi upprätthåller en hög beredskap även för att kunna möta en mera påtaglig avmattning i konjunkturen. Vi får hoppas att någon sådan avmattning inte kommer, men så är det med all beredskap. Man vill gärna att det inte skall bli nödvändigt att sätta beredskapen i kraft, men lika fullt bör man ha den. I finansplanen anges prisstegringarna för 1970 till 7 procent. Somliga menar att när man har räknat fram prisstegringarna ordentligt kommer vi att vara uppe i 8 procent. Jag har ingen uppfattning om vilken siffra som kommer att visa sig vara den riktiga. Det spelar heller inte så förfärligt stor roll för mitt resonemang här, även om en procentenhet är mycket i sammanhanget. Det låter bestickande att hålla tillbaka prisstegringarna med prisstopp. Bestäm bara att priserna inte får stiga — simsalabim, då ökar de inte heller! Ja, om det vore så lätt. Men hur går det i praktiken? Det har gjorts undersökningar som visar att våra 24 största börsnoterade företag tillsammans importerar 30 procent av sina råvaror och halvfabrikat.

Ett prisstopp är en lösning i en viss situation, men det är en nödlösning, föranledd av ett besvärligt ekonomiskt läge, och det kan bara bli kortvarigt, om vi inte skall komma ur askan i elden. Alla med någon kännedom om förhållanden av detta slag, med praktisk erfarenhet av sådana här ting, tycks ha den meningen att ett prisstopp kan göra nytta temporärt. Om det blir långvarigt uppstår sådana olägenheter att man som sagt kommer ur askan i elden. För att man verkligen skall kunna hålla nere priserna och alltså undvika några större prishöjningar är balans mellan tillgång och efterfrågan på varor nödvändig. Och kostnadsfrågan — där räntan inte spelar så liten roll — är, som jag sade, också viktig. Detta leder till samma slutsats: Vi måste ha moderna maskiner, så att vi kan framställa tillräckligt med varor till rimliga priser — produktionen måste öka. Jag kan glädja mig åt att detta står att läsa även i finansplanen. Finansministern stryker under det mer än han gjort någon gång under sina 15, 16 år som finansminister. Det kan bara finnas två anledningar: antingen är behovet större eller insikten bättre. Jag skulle tro att motivet är det förstnämnda! Att produktionsökningen nu är mindre än den varit under de närmast föregående åren innebär inte att reformverksamheten bör helt avstanna. Men rangordningen mellan vad som skall anses mycket viktigt och vad som skall anses något mindre viktigt blir angelägnare och svårare. För vår del ger vi förtur åt åtgärder för trygghet åt de äldre. Inte heller får man ge tappt när det gäller att åstadkomma en rättvisare fördelning av kakan till de lägre inkomsttagarna. Denna uppgift är redan mycket svår, men den kan bli ännu svårare när det finns mindre att fördela. Den pågående avtalsrörelsen talar här ett tydligt språk. Centern har haft glädjen att se partiets arbete för höjda folkpensioner ge resultat, men det har varit svårare att vinna gehör för tanken på vad vi betraktar som en rättvisare pensionsålder. Det är orimligt — det har sagts många gånger, men jag upprepar det — att den ena halvan av folket skall kunna få full pension vid 65 års ålder, medan den andra halvan inte kan få samma förmån förrän vid 67 års ålder. En och annan sätter rörlig pensionsålder i motsats till centerns förslag om sänkt pensionsålder. Det är inte det frågan gäller. Pensionen är i dag rörlig mellan 63 och 70 år. Centern vill att den skall vara rörlig också i fortsättningen. Men meningarna går isär i fråga om den ålder vid vilken alla skall ha rätt till full pension. Vi vill ha en sänkning från 67 till 65 år. Den som vill göra uttag tidigare med reducerad pension skall få göra det. Den som vill skjuta upp sitt uttag och senare få högre pension skall få göra det. Så enkel är vår uppfattning härvidlag — vi önskar både sänkt pensionsålder och bibehållen rörlig pensionsålder. Helt vid sidan om detta ligger pensionsåldern för den som har särskilt tungt arbete — härom råder enighet mellan partierna. Nu har ju regeringen gått med på att utreda frågan om pensionsåldern. Eftersom riksdagsmajoriteten för ett par år sedan gjorde gällande att frågan skulle kunna utredas på mycket kort tid och majoriteten säkerligen hade fog för sin mening, hoppas vi att det läggs fram ett förslag snart. Men då gäller det för utredningen att verkligen ha som mål att pensionsåldern skall sänkas. Sedan är det penningfrågan. Jag vill redan nu kort och gott säga att om man lägger fram ett dylikt förslag, är vi beredda att hjälpa till med den inkomstförstärkning som kan vara nödvändig för att klara den reform som vi här ger den första platsen. Naturligtvis är ett flertal reformer mycket angelägna, men i nuvarande läge begränsar jag mig till att nämna just pensionsfrågan. En viktig jämlikhetsfråga är hur vi skall ge bättre förmåner åt dem som har det sämst ställt. När det gäller löner och förmåner är det en väsentlig princip att avtalsmarknadens parter i första hand själva kommer överens. Det är emellertid angeläget att samhället — stat och kommun — visar föredöme vid försöken att lösa avtalsfrågorna, eftersom samhällets handlande ofta blir vägledande för andra. Samtidigt som jag säger detta stryker jag under att samhällets resurser, som vi vet i dag, inte är outtömliga. Allas vår vilja och målsättning är ju att skapa större jämlikhet olika grupper emellan. En målsättning som kan synas ligga långt fram i tiden men som kan komma att bli aktuell snart nog är någon form av grundtrygghet för alla, t.ex. genom en minimiinkomst. Det är ingen fantasiprodukt. De flesta känner säkert till att man i dag prövar denna reform i någon delstat av Amerikas förenta stater. Den som hade tillfälle att nyligen avlyssna en intervju i TV med en prominent amerikan fick också klart för sig att man är i färd med att undersöka möjligheterna att genomföra en dylik reform i Amerikas förenta stater. På det sättet skulle man få en förenklad administration på större delen — skulle jag tro — av det socialpolitiska fältet. En ur min synpunkt viktig princip för denna grundtrygghet är att var och en för att få ett sådant stöd skall vara skyldig att acceptera ett arbete som han kan utföra och rimligen bör anta. Den som inte godtar ett sådant villkor, fordrar i själva verket att andra skall arbeta för honom. Vår sannolikt genomsnittligt mest utpräglade låginkomstgrupp i dag är jordbrukarna. Utvecklingen inom jordbruksnäringen är otillfredsställande. Det anses att det svenska jordbruket om det blev en avspärrning nu endast skulle klara omkring 80 procent av kaloribehovet i vårt land under ett normalt skördeår— alltså nätt och jämnt den självförsörjningsgrad vi minst skall hålla enligt de jordbrukspolitiska riktlinjer som gäller. Hur blir det då under ett dåligt skördeår eller efter missväxt? Den jordbrukspolitik som förs är kanske på något sätt motsägelsefull. Statsmakterna försöker främja näringen genom lånestöd osv. till rationalisering. För att erhålla sådant stöd till jordbruksverksamhet krävs en god lönsamhet, men på grund av att marginalen mellan priser och kostnader är mycket knapp blir det färre och färre jordbruk som kan visa upp den i det avseendet erforderliga lönsamheten. Systemet verkar faktiskt i enlighet med det gamla talesättet så, att när det regnar välling har den fattige ingen sked — låt vara att det är fråga om ett ytterligt försiktigt duggande regn. Det är givetvis angeläget att hålla livsmedelsposten i familjebudgeten inom rimliga gränser, men det är också angeläget att uppnå jämlikhet för låginkomstgrupperna inom livsmedelssektorn — inte bara för dem som arbetar i jordbruket utan också för de stora låginkomstgrupperna inom förädling och distribution. Låt oss titta på ett helt annat område. Bostadsposten väger inte heller så lätt i familjebudgeten, men finns det någon som ens haft en tanke på att fördenskull göra t.ex. byggbranschen till ett utpräglat låginkomstområde? Åtskilliga näringar åstadkommer skada på miljön. När det gäller jordbruket är förhållandet så gott som — men inte helt — det motsatta. Näringen är nödvändig för att vidmakthålla vårt kulturlandskap och för att möjliggöra naturvård över huvud taget. Det finns ett utredningsförslag rörande jordbrukets roll i det sammanhanget, men det har lagts på is. Andra talare kommer här att närmare belysa den besvärliga situationen inom jordbruket — att vi omsider hotas av mjölkbrist, att vi troligtvis inte har den beredskap i fråga om försörjningen som vore önskvärd osv. Därför skall jag inte ta upp tiden med den saken. När vi frågar oss vilka politiska spörsmål som väntar under de närmaste åren, måste vi hålla i minnet att miljövården står högt upp på den lista som vi politiker har. I det sammanhanget finns stora problem, som kräver en lösning. Centerpartiet har varit ganska aktivt på detta område — jag skall inte använda några kraftigare ord härvidlag. Vi vet att allt större krav ställs på rent vatten, frisk luft, frihet från buller och en hygglig boendemiljö, arbetsmiljö och fritidsmiljö. Det har nu gjorts beräkningar, som anger att av sammanlagt 60—70 miljoner sjukdagar per år en tredjedel — alltså över 20 miljoner dagar — hänför sig till sjukdomar som uppstått genom stress och psykisk otrygghet. Detta innebär ett produktionsbortfall som uppgår till miljardbelopp och det finns mycket att göra för att förbättra människornas levnadsomständigheter. Lokaliseringsoch regionalpolitiken har varit en av de stora frågorna under 1960-talet och blir det sannolikt ännu mer under 1970-talet. Centern har efter sin förmåga arbetat för att skapa ett förstärkt näringsliv och nya arbetstillfällen i områden med arbetslöshet och för att förbättra livsmiljöerna i storstadsområdena. Koncentration av näringsliv och bebyggelse till några få tätortsområden är olyckligt både för den utglesade landsbygden och för den överdimensionerade storstaden. Inför 1970 talets regionalpolitik tar vi fasta på att det i statsverkspropositionen sägs att ett regionalt handlingsprogram för hela landet skall föreläggas riksdagen år 1972. Vi hoppas att det blir inledningen till en verklig satsning på ett decentraliserat samhälle. Det förefaller som om nackdelarna vid en överdimensionerad storstadsbebyggelse har varit underskattade hittills. Där måste en ändring ske. Man har lanserat idén om att Storstockholm skall få öka med drygt 1 miljon människor fram till år 2000. Det skulle då bli 2,5 miljoner människor i Storstockholm, och man skulle få nästan hela landets folkökning i det området. Men betyder inte det att det skulle bli mycket svårt, kanske nästan omöjligt, att ge invånarna i Storstockholm acceptabla livsmiljöer? Det är en huvudfråga för 1970-talet att skapa tillfredsställande avvägning mellan storstad och glesbygd, att minska den stora bebyggelsekoncentrationen. Det finns risk för att vi i dagens allvarliga ekonomiska läge glömmer bort frågorna om det framtida samhället. Risken är då också att vi inte i tillräcklig grad kommer att ställa upp och söka konkretisera mål och sedan aktivt leda utvecklingen fram mot målen. Ett talande exempel är just den befolkningsomflyttning som jag nämnt. I ett kortsiktigt ekonomiskt, och jag tror ett på det hela taget svagt underbyggt, tänkande har man i viss omfattning inte bara accepterat utan också stimulerat omflyttningen. Vi ser följderna i befolkningscentra: trängsel, jäkt, buller, föroreningar, bristande rotfasthet, svårartade sociala problem, långa resor och väntetider — allt medförande onödiga fysiska och psykiska påfrestningar och förslitning av människorna. I de avfolkade regionerna har vi speciella sociala och kulturella problem, som fordrar särskilda insatser för att befolkningen skall få någorlunda godtagbara villkor. Många angelägna förbättringar av grundläggande miljöbetingelser kräver helt enkelt bättre geografisk balans i befolkningsutvecklingen. Vi måste snarast få fram en riksplanering med den målsättningen, som sedan skall följas upp i den ekonomiska och inte minst i den regionala politiken, varom vi blivit lovade ett förslag under 1972. Genom enkammarriksdagen har den översta beslutsinstansen i vår demokrati fått en, som vi nog tycker, bättre utformning. På det kommunala planet sker stora ändringar genom kommunsammanslagningar. Men hur är det med underbyggnaden? Har vi tillräckligt uppmärksammat att demokratin behöver förnyas och vinnas åter av varje ny generation? Här måste målet vara decentralisering. På länsplanet bör den kommunala självstyrelsen, den s.k. länsdemokratin, få verka över praktiskt taget hela fältet och bli den främsta bäraren av regionalpolitiken. I de nya stora kommunerna måste målsättningen vara densamma, således att finna former för en decentralisering och även här söka följa parollen: Makten ut till folket. Vi har alla känt trycket från den unga generationen av ett ökat utbildningsbehov. Kvantitativt har framstegen varit stora, och på det hela taget har det nog också varit fråga om en kvalitativ förbättring. Men är det rätt kvalitet alltigenom? Jag tänker inte främst på sådana problem som påtalas inom språkundervisningen vid universiteten och som naturligtvis måste ägnas stor uppmärksamhet utan på sådana frågor som t.ex. om de studerande vid de ospärrade utbildningsvägarna verkligen får en utbildning som på sikt är meningsfull för dem. Är de, närmare bestämt, underkunniga om vilka möjligheter de efter utbildningen har att få arbete? Jag vill framhålla betydelsen av detta led. Det måste bedrivas ett upplysningsoch informationsarbete så att de studerande så långt det är möjligt känner till vilka förutsättningar som finns att nyttiggöra den erhållna utbildningen. Först då kommer utbildningen att framstå för dem — framöver i varje fall — såsom verkligt meningsfull. Jag har inte något färdigt svar på dessa stora frågor om meningsfullheten i det här sammanhanget, men det är problem som obönhörligen måste ägnas stor uppmärksamhet. Inte minst inom arbetslivet är frågan om den enskildes möjligheter att påverka sin egen miljö och delta i beslut som påverkar miljön av stor betydelse. Målet måste vara en utbyggd företagsdemokrati. Representation för de anställda inom ett företags styrelse är en naturlig sak. Men här måste vi bygga vidare på s.k. lägre nivå, där olika arbetstagare skall kunna säga sin mening om hur arbetsplatsen lämpligen bör utformas. Jag tror att detta är tankegångar som alltmer har mognat fram inom näringslivet, men jag vill även erinra om vår stora offentliga sektor och de speciella problem som i detta sammanhang existerar inom denna. Herr talman! Jag har här genom exempel från några områden försökt belysa behovet av mål och analyser på litet längre sikt. Jag vill även göra en annan kommentar. Det sägs att vi är på väg in i det postindustriella samhället, där allt större del av människorna är sysselsatta inom serviceverksamhet i vid bemärkelse, medan tillverkningsindustrin minskar i motsvarande mån. Följden anses vara att antalet arbetstagare blir den faktor som i högre grad än kapitaltillgången kommer att prägla utvecklingen i framtiden. Jag tror att de som siar om detta är inne på rätt linje. Frågan är då i vilken utsträckning det bör påverka vår framtidsbedömning. Skall vi se antalet presterade arbetstimmar som det avgörande för en snabb standardhöjning? Svaret på den frågan ligger nog i själva standardbegreppet. Levnadsstandard eller livsnivå gäller i varje fall numera inte bara ekonomiska och materiella behov. De olika exempel jag här har nämnt avser just i stor utsträckning icke-materiella behov och önskemål. Vi måste — inte minst i vår bedömning på längre sikt — ge begreppet ”standard” det vidgade inehåll som utvecklingen pekar mot. Människan lever som bekant inte av bröd allenast. Sedan det dagliga brödet räknats spelar frågorna om trivsel, mening i tillvaron och bl.a. känslan av delaktighet i mänsklig gemenskap, samhällsgemenskap, en allt större roll. Jag tror att den saken måste vara en grundläggande värdering i vår framtidsbedömning.

Herr talman! Det var en tid för länge, länge sedan då regeringen i Sverige lade fram den nådiga luntan med ängslan och oro för vad som skulle hända med förslagen i utskotten. Skulle det bli prutningar, strykningar eller alldeles nya förslag? Årtiondena har gått och denna hälsosamma insikt på regeringssidan att riksdagen ytterst är den som bestämmer har dunstat bort. Det var bara under koalitionsregeringens sista år som det kunde hända att någon socialdemokratisk ordförande i ett utskott eller en avdelning kom och föreslog en kopp kaffe i gamla riksdagskaféet. Då visste man att i botten på kaffekoppen låg ett förslag till en kompromiss som skulle gå ut över något av statsråden från det gamla bondeförbundet. Men frånsett den parentesen kan det nog sägas att de allra flesta av oss som är kvar från tvåkammarriksdagen bara har erfarenhet av regeringar som med stort mått av tvärsäkerhet kommit till riksdagen för att få en stämpel på sina förslag, en och annan gång kompletterade med en artig skrivelse till Kungl. Maj:t och någon sällsyntare gång med en liten ändring av något anslagskrav. Det har då sällan varit fråga om den prutning som regeringar förr var så rädda för. En enda av oss har — såvitt jag vet — haft till specialintresse att analysera minoritetsregeringars problematik. Det säger något att det är vår ålderspresident. Från augusti 1929 fram till januari 1971 har han kommit tillbaka till ämnet — från skiftande vinklar och med olika bedömningar alltefter sin utsiktspunkt: från ett studentrum i Lund, som chef för enpartiregering, som koalitionsledare eller nu som äldre statsman. Oftast har han målat minoritetsregeringars situation i nattsvarta färger. Utskottsväldet i riksdagen har för honom t.ex. i uppsatsen ”Funderingar kring regeringsproblemet”, skriven under koalitionsåren, varit lika med att politiken blivit ett meningslöst intrigspel, en strid mellan oförenliga gruppintressen om — jag citerar Tage Erlander — ”den ekonomiska politiken under en kristid och om sysselsättningsproblem när arbetslöshet hotar”. Det handlar alltså om lägen som inte verkar så alldeles obekanta just i dag. I januari 1971 målar emellertid Tage Erlander som ålderspresident en minoritetsregerings möjligheter i långt ljusare färger. Är det inte litet märkligt att han väljer sitt föredöme från ett år som för de allra flesta av oss är ,ganska nattsvart — 1933 — fast det hade ju för all del den ljusglimten att Tage Erlander just det året blev riksdagsman. Då hände också att en minoritetsregering blev stark genom en uppgörelse i riksdagens utskott. Vad har herr Erlander nu i tankarna? Är det någonting han vill stå fadder för? Det kanske kan tyckas oartigt att så här länge uppehålla sig vid herr Palmes företrädare och hans positionsförskjutningar av den socialdemokratiska synen på minoritetsregeringars möjligheter, deras handbojor och deras utbrytningsförsök ur minoritetsläget. Det är 1971 års politiska läge vi skall ägna oss åt, och det finns väl då ingen tid för några romantiska tillbakablickar till förhållandena på Helgeandsholmen. Ja, om det behövs kan jag lämna en särskild förklaring till att jag liksom tar sats för att ge mig på statsminister Palme. I remissdebatten i fjol inpräntade han i mig att när jag inte längre fick kalla honom excellens så skulle jag i stället tilltala honom med ordet ”farbror”. Det tar liksom litet emot, fastän jag medger att han borde ha blivit äldre, luttrad och visare av valutgången. Men det är nu inte det enda skälet till den här inledningen. Eftersom det väl kommer att sägas en del här i dag om det nya styrkeläget i riksdagen, har jag funnit det rimligt att först påminna om hur den regerande socialdemokratin, denna bjässe i svensk politik, alltid lyckats vrida sig så att den blivit fördelaktigt fotograferad. Enpartiregering med majoritet i riksdagen är bra, om den är socialdemokratisk. Koalitionsregering är bra, om den domineras av socialdemokrater. Minoritetsregering är bra, om den är s-märkt. Allting annat är liksom av ondo, och det gäller också när man hämtar exempel från Norge, Danmark, Finland och andra länder, där regeringsfloran är rikare än hos oss. Så till dagens verklighet och regeringen Palme. På en punkt är den sig lik. Den sitter fast i valårets glättade skildring av många problem. Regeringen ger i budgeten och finansplanen en förhållandevis ljus bild av hur den internationella konjunkturen utvecklas. Industrin antas bli tillräckligt stimulerad av att man gör nya investeringar i maskiner och i rationellare metoder genom ett 10-procentigt avdrag och en styrning av de lån som bankerna nu skall få ge, med något uppmjukade regler just till industrisektorn. Små personalökningar till statliga myndigheter skildras som fortsatta reformer även när de nätt och jämnt svarar mot det bortfall av arbetskraft som arbetstidsförkortningen medför. Beskrivningen av folkpensionärernas och barnfamiljernas bättre förmåner har de nog svårt att själva riktigt känna igen. Jag tror inte heller att vägverket tycker att allmänheten får en rättvis bild av hur många vägkilometer som stryks bort i planerna eller att televerket finner att beskrivningen av telefonköernas växande är riktigt målande. Årets budget och den ekonomiska politik som stakats ut måste ses mot bakgrunden av fjolårets ekonomiskt politiska misslyckande. Den massiva kritik som riktades mot räknestyckena i förra årets finansplan, inte bara från oppositionen utan från en rad fristående experter, rubbade inte då regeringens sätt att beskriva läget. Med en envishet som varit värd ett bättre syfte stod den fast vid sina orealistiska siffror och det trots att man gjort liknande misstag året innan. Jag skall gärna erkänna att det var svårt att förutse den starka lageruppbyggnad som ju blev en betydande orsak till utvecklingen. Men vad som stod klart redan tidigt förra året och vad som i själva verket varit uppenbart än tidigare för de flesta var att regeringen på allvar måste angripa inflationsutvecklingen och att industriinvesteringarna inte kunde väntas öka kraftigt i ett läge med extremt hårda kreditrestriktioner. Den här åtstramningen slog ju särskilt hårt på de mindre och medelstora företagen, och det ledde till att för deras del den planerade investeringsökningen så gott som helt uteblev. Vi vet att 24 av de största företagen ensamma svarade för en lika stor investeringsökning som den totala på 7,5 Jo. Regeringens misstag var att sätta sin lit så ensidigt till kreditpolitiken i stället för att mera jämnt söka fördela bördorna mellan påbuden från riksbanken och dem som kom från finansdepartementet. Det är inte möjligt annat än att valtaktiska hänsyn här spelade en för stor roll för regeringens handlande. Annars kan det inte förklaras att regeringen slog in på en kurs, som den rimligen måste ha känt på sig var felaktig. Det är nu mer klart än någonsin att det var oklokt av regeringen att säga nej till våra förslag och erbjudanden förra året. Hade man i tid kallat samman en stabiliseringskonferens med utgångspunkt i mittenpartiernas konkreta förslag till ekonomisk sanering, så hade utgångsläget inför årets avtalsförhandlingar varit bättre. Nu vet vi alla att utfallet av den ekonomiska politiken 1971 i högsta grad blir beroende av vad som sker på avtalsmarknaden. Regeringen kommer med några varnande ord om vad som kan hända ifall man går utöver den samhällsekonomiska ramen. Men det räcker inte med varningar och hot. Det behövs ett grundmurat förtroende för statsmakternas vilja och förmåga att upprätthålla penningvärdet. Det är inte heller rimligt när eljest ansvarskännande grupper drivs till desperationens rand, därför att regeringen inte i tid tar itu med de organisationsförändringar som skall ligga till grund för löneförhandlingar. Därför kan inte regeringen frånkänna sig ansvaret för krislägena i polisförhandlingarna. Jämfört med valåret är det nu många andra tonfall i budgetens beskrivningar. Landet har kommit in i en besvärlig ekonomisk situation. De stora underskotten i bytesbalansen och den snabba inflationen har fört in Sverige i ett läge där man inte kan möta en konjunkturförsvagning med den mer expansionistiska politik som i och för sig hade varit önskvärd. Finansministern har tidigare målat upp vad som händer i en sådan situation. Han säger: ”Klaras icke en ekonomisk utveckling i balans med omvärlden, så nödgas varje regering, oavsett politisk färg, avskriva all diskussion om reformpolitik, bättre standard och fortsatta framsteg.” Vad som nu bjuds är alltså en åtstramning av den inhemska efterfrågan, både den privata och den offentliga, för att ge utrymme åt industrins investeringar och för att vända underskottet i handelsbalansen till ett överskott. Politiken är, kan man säga, lätt deflationistisk, även om finanspolitiken är mindre stram än det kan förefalla. Budgetunderskottet kommer säkerligen att bli väsentligt större än de 200 miljoner som anges. Nu kan man naturligtvis diskutera realismen i sådana här kortsiktiga målsättningar. I fråga om exportprognosen är det en optimistisk bild vi får av den internationella konjunkturen. Men det viktiga är ändå kanske att komma ihåg att den förbättring som kan och bör ske 1971 i handelsoch bytesbalans bara är temporär, en frist som vi har fått genom förra årets lageruppbyggnad. För att häva de kroniska underskotten i bytesbalansen fordras ett kraftigt överskott i handelsbalansen och därmed en väsentlig förstärkning av den industriella kapaciteten. Det betyder att de kommande åren blir magra år för många, med låg konsumtionsökning och återhållsamhet när det gäller offentliga utgifter. Särskilt bekymmersamt kan det bli 1972, om de har rätt som i likhet med konjunkturinstitutets chef Börje Kragh förutspår ökade konjunkturbekymmer för just det året — samma år som regeringen tror att det skall bli goda tider igen. Mycket beror självfallet på kreditpolitiken under det kommande året. Man får inte glömma bort att den fortfarande verkar och kommer att verka med eftersläpning. Därför borde lättnader ha beslutats redan i höstas. Vi krävde det, både offentligt och i den beslutande instansen. Det är riktigt som det står i finansplanen att det behövs ett fortgående och ömsesidigt samarbete och informationsutbyte mellan stat och näringsliv. Men det behövs också ett ömsesidigt förtroende. Och det står inte i finansplanen. Statsmakterna kan med all rätt ställa krav på företagen i fråga om deras sociala, ekonomiska och miljömässiga ansvar mot samhälle, lön tagare och konsumenter. Vi vill på en del punkter skärpa de kraven. Men företagsamheten har också rätt att kräva att statsmakterna har förståelse för näringslivets arbetsförutsättningar och förtroende för företagens vilja och förmåga att handla självständigt inom de givna ramarna. I en samhällsekonomi av den typ vi hittills haft i Sverige — i stort sett en socialliberal ramhushållning — krävs en viss rollfördelning mellan statsmakt, företag och löntagarorganisationer. Om regeringen sätter denna rollfördelning åt sidan till förmån för en mer dirigistisk politik också mot de enskilda företagen, genom att vilja gå in och styra dem inifrån, då är det inte underligt om framtidstron och viljan att göra nya riskfyllda investeringar inom företagen sviktar. Redan i höstens allmänpolitiska debatt frågade jag regeringen när investeringsfonderna skulle börja släppas fria utanför den lokaliseringsoch regionalpolitiska användningen. Frågan är i dag än mer motiverad. Är regeringen beredd att snabbt släppa investeringsfonderna för investeringar utanför storstadsområdena? Jag tror det behövs en mera allmän insikt inom socialdemokratin om de mindre och medelstora företagens betydelse för Sveriges ekonomi och förståelse för deras speciella problem. Det var häpnadsväckande att på senhösten höra regeringens företrädare säga, att nu hade det liksom blivit lugnt från småföretagen. Ja, en hel del hade ju tystnat genom konkurs, och andra slet i det tysta dag och natt för att klara sin knappa likviditet. Budgeten innebär ökade svårigheter på arbetsmarknaden, en tillväxt av bruttonationalprodukten som ligger väsentligt lägre än genomsnittet i Västeuropa, en obetydlig ökning av hushållens disponibla realinkomster och så gott som reformstopp. Särskilt oroande blir för många den ökande otryggheten på arbetsmarknaden. Vi vet av erfarenhet att arbetslöshetsproblemen slår ojämnt för olika delar av landet, för olika åldersgrupper och för olika branscher. En utvecklad regionalpolitik blir då ett viktigt medel att hålla tillbaka problemen inom de näringsgeografiskt svagare områdena. Även om det skedde en utbyggnad förra året så är det mycket som återstår. Jag beklagar att t.ex. transportstödet inte har vidgats och att telefontaxor och flygpriser för Norrland inte har modifierats. Tillämpningen av 1963 års trafikpolitiska beslut har ju nästan helt inriktats på den del av beslutet som avser att de enskilda trafikgrenarna skall bära sina egna kostnader. Men vad som står där om de sociala målen har regeringen lyckats glömma till den grad att SJ:s egna anställda nästan revolterar inför det dystra läget att inte kunna ge allmänheten den trafikservice som den finner rimlig. Inte ens partivännernas tilltro till regeringen som alla goda tings bärare räcker riktigt till för att skydda mot angrepp från just det hållet. När man märker med vilken glöd som ordföranden i Statsanställdas förbund ”blåser på” herr Norling och hans föregångare, så får vi andra, som inte har samma kolartro på regeringen, dra ett djupt andetag för att kunna hänga med. Trafikutskottet får väl rätta till regeringens försummelser. Vikande arbetsmarknadskonjunkturer drabbar alltid hårdast de äldre löntagarna. Det är utan tvivel ett av dagens allvarligaste sociala problem. Takten i strukturomvandlingen har varit snabb under de senaste åren, pådriven inte minst 1970 av den hårda kreditpolitiken. Men samtidigt har vi kunnat konstatera, att de tidigare optimistiska kalkylerna bara håller till en del. De gick ut på att löntagare, som av dessa skäl hade mist sina jobb, med hjälp av olika arbetsmarknadspolitiska insatser snabbt skulle sugas upp av mer expanderande näringar. Nu märker vi i stället hur varje år människor stampas ut från arbetsmarknaden, döms till långvarig arbetslöshet eller undersysselsättning. I ett av de många brev som jag har fått under det senaste året om sådana här frågor konstaterar en 42-årig ingenjör utan självömkan att han nu återigen har blivit friställd och att det är svårt att få ”nya arbeten då man kommit upp i åren”. Han delar uppenbarligen den erfarenheten med många. Det måste vara något fundamentalt fel när människor strax över fyrtio känner sig överflödiga eller har faktiska svårigheter att få jobb på grund av sin ålder. En sådan situation kan inte accepteras. Företagen måste besinna sitt ansvar. Jag vill klart och tydligt säga ifrån att företagens rationaliseringsiver inte ensidigt får gå ut över den äldre arbetskraften. Det är nu alldeles nödvändigt att få en överblick över vad den riksomfattande konferensverksamheten kring den äldre och handikappade arbetskraften har lett till. Samarbetet mellan länsarbetsnämnderna, företagsläkarna, löntagarnas organisationer och företagen själva måste nu ge förtur åt att spåra upp sådana arbeten som särskilt väl lämpar sig för äldre och handikappade och övertyga företagen om att man med relativt små ändringar på själva arbetsplatsen kan ge dessa människor ett lämpligt jobb. Det är inte bara humanitära skäl som talar för det utan också arbetskraftssituationen i företag som nu går ut och gör stora värvningsaktioner. Jag hoppas att regeringen är beredd att genom AMS gå ut till de stora företagen och begära en sådan inventering. De statliga företagen och myndigheterna får ju då en chans att rehabilitera sig för tidigare försyndelser med onödigt stränga krav på friskintyg. Jag utgår ifrån att regeringen här i princip har samma syn som folkpartiet. Man glömde visserligen länge bort ett riksdagsbeslut i denna riktning efter motioner från folkpartiet, men man reagerade positivt på vår rapport om aktivitet och trygghet för de äldre. Men hur tänker man leva upp till de väldiga förväntningar man skapade under valrörelsen? I takt med förändringarna i industrins struktur ökar vårt direkta beroende av andra länder. Vår ekonomi blir alltmer specialiserad, med allt större import som underlag för exporten. Under 1960-talet har det vuxit fram ett internationellt kommersiellt kreditmarknadssystem, delvis vid sidan av de nationella regleringarna, som hårt har bundit ihop de stora företagen i en finansiell gemenskap. Docent Gunnar Eliasson skriver i en nyutkommen bok bl.a. att detta kreditsystem, vars ”omfattning och betydelse knappast har någon motsvarighet i historien”, har medfört ökad rörlighet och effektivitet i utnyttjandet av kapital, har stimulerat handel och tillväxt. Men det har också, tillsammans med andra inslag, gjort de industrialiserade västländerna mer känsliga för störningar. Vill man följa nationella ekonomiskpolitiska målsättningar krävs det samarbete med andra länder. Det finns bara ett sätt, menar Eliasson, att samtidigt kontrollera utrikeshandelns och det ekonomiska beroendets avigsidor med deras produktionsbefrämjande fördelar, och det ligger i en internationell harmonisering av den ekonomiska politiken. Detta är tänkvärda synpunkter. Ett utbyggt europeiskt ekonomiskt samarbete är inte ett hot mot ekonomisk och social trygghet och rättvisa i vårt land. Det är i stället en förutsättning för att sådana värden skall kunna upprätthållas och utvecklas. En återgång även gradvis till en mera självhushållande ekonomi skulle inte bara bromsa upp tillväxttakten. Den skulle ställa oss inför en bakåtriktad strukturomvandling av mycket smärtsammare slag än den vi nu upplever. Den nationella självtillräcklighet, som kommer till uttryck hos en del av EEC-motståndets apostlar, är helt orimlig. Det finns högst rationella motiv för statsmakterna att verka för den nära anknytning till EEC, som det talas om i 10 november-deklarationen i Brässel. För de stora exportföretagens framtidsplanering blir de resultat, som kommer fram av de klargörande samtalen om de följande förhandlingarna, så viktiga att man kan säga, att de påverkar förläggningen av de tunga investeringarna. Nu sker dessa som bekant i skrämmande stor omfattning utanför Sverige. Det är självfallet att statsmakterna ensamma måste besluta om förhandlingsstrategi och förhandlingsmål. Men det är ändå rimligt av både praktiska och principiella skäl att regeringen lovar att låta allmänheten få del av allt det material, som kommit fram vid kommerskollegiets överläggningar med näringslivet och som belyser verkningarna av olika lösningar. Det förhållandet att vi godtar regeringens förhandlingsuppläggning grundar sig på förhoppningen att regeringen med kraft skall försöka driva fram en så nära anknytning som möjligt. Vi måste, som herr Hedlund sade, göra allt vad vi kan för att få ett tillfredsställande resultat i EEC-förhandlingarna. Det innebär också att regeringen måste ge opinionen all rimlig möjlighet att följa själva händelseförloppet. Hemligstämpeln har hittills brukats i alltför stor omfattning. Den nära anknytningen till EEC är emellertid, som jag sagt, en angelägenhet för hela svenska folket. Själva anslutningsformen kan inte slutligt bedömas, eftersom åtskilliga fakta om hur EEC bedömer sin egen framtid kommer fram under själva förhandlingarna, rimligen först sedan frågan om Storbritanniens inlemmande i marknaden har klarnat. Men vad som redan nu förefaller tydligt är, att om vi inte ens får en tullunion kommer hela svenska folket att få betala det mycket dyrt. Det är ju inte bara fråga om de jättebelopp, som tullsatserna går upp till, utan helt enkelt risken för utstampning av viktiga producerande enheter inom järnoch skogsförädlingen. Och därvid kommer, som Gunnar Eliasson visat, den omvända strukturrationaliseringen att mycket hårt gå ut över löntagarna och hela folket. Denna kärva ekonomiska situation och de ovissa framtidsutsikterna måste, hur man än vrider på problemet, ses som en bakgrund till de många uttrycken för social oro. Många grupper känner sig ha kommit särskilt i kläm i spiralen priser-löner-skatter. De frågar sig vad för slags prisstopp som gäller när staten inte själv behöver iaktta det. De känner bitterhet — mer eller mindre motiverad — mot beslutsfattare i företag och statsapparat och frågar sig vad som skall hända den dag när prisstoppet upphävs. Vid sidan av detta finns emellertid också vad jag skulle vilja kalla en programmatisk oro, bland de marxistiska och med dem besläktade grupper, som är lika mångordiga när de beskriver vårt samhällssystems bottenlösa elände som de är fåordiga när de skall tala om vad som skall skapas sedan det nuvarande systemet trasats sönder. På gamla riksdagshusets baksida har de i skrift lyckats med ett enda ord ange målet: anarki. Enligt dessa falska profeter skulle alltså kaos vara målet för vår färd. På motsvarande sätt kan man tala om en närmast programmatisk oro hos vissa hittills privilegierade grupper, som med ogillande betraktar nära nog alla nya värderingar och nya uttrycksmedel för protest och ifrågasättande i ett mer öppet samhälle och som gärna spinner på temat utvandring, kapitalflykt och kulturskymning. De realiteter som kan dölja sig under ett sådant tema — och som i sina enskildheter kan vara allvarliga — pressar man samman till en ganska kverulantisk brygd. Såvitt jag förstår, finns det emellertid en mera spontan oro, också i mera utbredd mening, kanske mindre artikulerad och preciserad, bland grupper som inte känner sig hotade till några särskilda privilegier eftersom de inga har. Den oron kan gälla grundläggande trygghet till arbete, oro inför perspektivet att förlora en invand sysselsättning och tvingas bryta upp från den gamla miljön. Den kan gälla att samhällsmiljön i rent yttre mening har blivit osäkrare och riskablare och att myndigheterna inte förmår ge medborgarna ett tillräckligt rättsskydd. Den kan gälla alkoholoch narkotikamissbrukets förödande verkningar och samhällets stundom halvhjärtade ansträngningar att komma eländet inpå livet. Oron finns också i de nya skolformerna. Den finns bland föräldrar som upplever en viss vilsenhet i allt det nya. De är osäkra om det nya ger rimliga garantier för att barnens utbildning är meningsfull och om eleverna kan räkna med jobb som svarar mot den långa utbildningstiden. Oron kan också komma ur en stark känsla av att oersättliga miljövärden håller på att gå förlorade och att det krävs en helt annan kurs för att den miljö man själv och ens efterkommande får leva i skall bli dräglig. Vad man längtar efter är helt enkelt ett mänskligare samhälle. Det finns de som hävdar, gärna med en viss dyster iver inför det här nya perspektivet, att sådana här stämningar kommer att leda till en mer återhållsam, konservativ, ja rent av reaktionär utveckling i det svenska samhället. Jag tror inte alls att det behöver bli så. Att oron finns är symtom på problem som vi måste ta itu med. Att den faktiskt kommer till uttryck och inte trängs ner i det fördolda är en glädjande konsekvens av ett öppnare samhälle. Om oron möts med förståelse, kan den kanske förlösas i nya beslutsamma ansträngningar att tillsammans möta problemen. Vi har att leva med oron och dess olika uttrycksformer, och det vore ett misstag att tro att den radikala vågen har ebbat ut och att reformkraven för att lyfta grupper som har kommit efter inte längre skulle ha någon kraft. Snarare bör man se de speciella orosuttryck som jag har försökt skildra som exempel på att vi inte har kommit långt nog, att de gemensamma insatserna är otillräckliga. Det som förenar vitt skilda grupper är ju att de visar en hälsosam otålighet mot tröga myndigheter och politiska beslut. Men att möta dessa förväntningar och anklagelser kräver, som t.ex. Ingmar Ström drastiskt utvecklade i slottskapellet, en hel del av oss politiskt ansvariga. Det förutsätter bl.a. uppriktighet när det gäller att tala om vad som är möjligt att göra och vad som inte kan göras, i varje fall på kortare sikt. ”Vad hjälper det att bygga katedraler av skönhet, om de står som monument långt borta från livet och människorna och framtiden”, varnade Olof Palme på den socialdemokratiska partikongressen. Det var synd att han själv, regeringen och socialdemokratiska partiet så snabbt glömde bort den tanken. Det vare mig visserligen främmande att påstå att förra årets finansplan eller det socialdemokratiska valmanifestet var några sällsynt sköna katedraler. En och annan småkyrka fanns väl med i Kramforsmanifestet. Men värre var de luftslott, målade i ljusa röda färger, som herr Palme byggde landet runt, grundade på finansministerns försäkringar att landets ekonomi var stark. När vi kom med frågor och kritik, fick vi det patetiska svaret: ”Vi har rätt att bli trodda på vårt ord!” Men det var vad man inte kunde bli den gången. Det som var starkt i september kan ju inte rimligen ha hunnit krokna så till januari som regeringen nu medger. Det är inget fel i att tala om långsiktiga mål och inget fel i att drömma, men det måste vara fel att skjuta på obehagliga beslut just till efter ett val och samtidigt söka ge intryck av att många reformer som hett eftersträvats ligger inom nära räckhåll. Då väcker man förväntningar som inte kan infrias. Att det kan skada det socialdemokratiska partiet måste ju bekymra mig mindre. Värre är att det med en viss rätt kan väcka besvikelse och bitterhet inför hela det politiska arbetet. Det var tydligen en oemotståndlig frestelse för den socialdemokratiska partiledningen att i valets upptakt fara till Stekenjokk. Det skulle väl framstå som en symbol för regeringens vilja att trygga sysselsättningen i bygder med stora problem. Nu blev det i stället en bild av en statsminister som hugger i sten och därmed en bild av en socialdemokratisk löftespolitik som havererat i den verklighet som inte längre ville samarbeta med herr Palme. Skall vi möta människors förväntningar och oro, krävs det också en uppriktig vilja att granska reformernas innehåll. Socialdemokratin har en viss benägenhet att berusa sig med siffror och uppräkningar av redan fattade reformbeslut, när valet närmar sig. Ingen bestrider heller att mycket värdefullt har uppnåtts. Det är däremot bedrövligt att regeringen är så ovillig att gå in i diskussion om hur reformerna verkligen faller ut. Varje antydan från en politisk motståndare att allt kanske inte stämmer med regeringens egna ritningar leder till våldsamma socialdemokratiska reaktioner, sårade utrop från berörda statsråd och allmänt tal om att hela reformarbetet hotas. Den attityden måste i längden vara ett hinder för ett meningsfullt reformarbete. Utbildningsdebatten är bara ett exempel bland andra. Vi som aktivt har stött reformeringen av skolan och som i den väldiga satsningen på utbildningsmöjligheterna för landets ungdom sett ett av de verkligt stora framstegen under 1960-talet, vi får inte rygga tillbaka för att granska om de uppställda målen verkligen kan nås och har nåtts. Utbildningsministern tycks fortfarande inte ha insett betydelsen av en allmän värdering av den nya skolans resultat, dvs. en förutsättningslös och oberoende granskning, ledd av fristående experter utanför skolmyndigheterna. I detta krav ligger självfallet i och för sig ingen kritik mot dessa myndigheter utan bara det enkla faktum att det är bra att andra än de som själva genomfört besluten närmare granskar hur det fallit ut. Att som regeringen nu gör låtsas att den av oss begärda samlade värderingen redan pågår är tyvärr bara en bluff. Herr Palmes egen reform av studenternas rätt att studera vid universitet var också så pass genomgripande att det nu är rimligt att göra en bedömning hur den s.k. PUKAS-ordningen slagit ut. Är herr Palme beredd att kommentera den allvarliga analys som t.ex. professor Gårding fört fram och som bl.a. innebär att kurserna tas i något större enheter? De konstruktiva förslag som han och andra kommit med skulle kunna ge säkrare kvalitetsgarantier och samtidigt förenkla administrationen av ett system som Gårding och flera med honom nu säger ligga ”på gränsen till knappologiskt vansinne”. En annan viktig förutsättning för en trovärdig politik är en bättre planering av reformarbetet. Få saker har förvånat mig mer än att just en socialdemokratisk regering i praktiken visar en sådan bristande förståelse för behoven att planera sitt eget och statens arbete. En första förutsättning för en sådan planering är givetvis att man i grova drag anger de ekonomisk-politiska målsättningarna för en flerårsperiod. Jag har tidigare på Arosmässan uppmanat statsministern att när långtidsutredningen föreligger ge besked om regeringens syn på de avvägningsproblem som där tas upp. Vilka mål vill man sätta upp för den kommande planeringsperioden, och vilka medel vill man utnyttja? Det är ju en sådan plan som finansutskottet behöver för att kunna ge riksdagens bedömning av läget. Jag hoppas att statsministern kan övervinna finansministerns kända motstånd mot ett sådant långsiktsprogram och att regeringen förelägger 1971 års riksdag en översiktlig grov planering för den kommande 3—S5-årsperioden. Det kan väl inte vara så farligt att ta upp det i regeringen nu när det inte längre finns något stenograferande statsråd som avser att i bokform utge herr Strängs kärnord, såsom: det där med program — det är bara dumt; det är bara till besvär; Per Albin ville inte ha några.

I väntan på den finansdebatt som skall komma inom drygt en månad, och andra ekonomiska debatter senare i vår, skall jag emellertid inte i detalj gå in på budgeten och finansplanen. Herr Dahlén kommer senare att ställa finansministern till svars på några väsentliga punkter, och den ekonomiska debatten kommer säkert att fortsätta under dagen. De fysiska planeringsfrågorna är inte mindre viktiga än de ekonomiska. Det var inte så länge sedan herr Palme som kommunikationsminister med verklig extusiasm försäkrade att nu skulle det bli någonting av med den översiktliga riksplaneringen. Herr Palme var mycket vältalig när det gällde att skildra farorna just av en oplanerad, improviserad politik — oersättliga miljövärden kunde gå förlorade om man inte gjorde en central bedömning av markutnyttjande, avvägning mellan områden för industriexploatering, fritid och oförstörd natur. ”Det finns inget försök,” sade herr Palme, ”att forma en målsättning på mycket lång sikt för vad vi vill göra av vårt land, hur vi vill använda och gestalta det till människornas välfärd och glädje. Då blir det lätt så att slumpen, den kortsiktiga ekonomiska fördelen, det skenbarligen minsta motståndet, får ta överhanden.” Ja, så lät det den gången, och det låg mycket i det. Men sedan dess har herr Palme vandrat vidare och det blev inte så mycket av det hela. Det arbete som bedrivits har trots vad planverkets chef hävdar i mångt och mycket förts slutet inom kanslihusets väggar och man har vägrat att presentera förslag och riktlinjer men däremot under tiden fattat åtskilliga för all framtid bindande beslut. Vi håller för vår del fast vid de riktlinjer för miljövårdsarbetet som angivits i folkpartiets program, i motioner till förra årets riksdag — sammanfattade i valrörelsen som ett löfte —, senast uttryckta i motståndet mot regeringens miljöpolitiska manövrer under hösten och nu i årets motioner. Socialdemokraterna hånar oss när vi värnar om Ritsem och Kaitum, men vi sätter in den kampen i ett större sammanhang. Miljövårdsarbetet har nu kommit in i ett stadium där det är dags att göra en sammanfattande översyn och tala om vad man sätter främst. Miljövårdspolitiken måste vara långsiktig av främst det enkla skälet att den har verkningar på så lång sikt. Redan bristen på beslut från statsmakterna är ofta detsamma som fortsatta och ökade miljöproblem. Vi är övertygade om att det går att driva på lagstiftningsarbetet med större energi och snabbhet, att ta in krav på tillståndsgivning när man bygger vägar och flygplatser, att skärpa reglerna för avgasrening i bilar och minimireglerna för utsläpp av avloppsvatten, och vi har preciserat det i årets motioner. Att öppet redovisa reformarbetets möjligheter och begränsningar, att ange de ekonomiska svårigheterna och vad som krävs för att möta dem, att klart tala om riktlinjerna för politiken på längre sikt och vara villig att utnyttja planeringsinstrumentet — det är vad det öppna samhällets medborgare begär av politiker och partier. Vi har alla försyndelser i det förgångna, och herr Palme har så ofta och vältaligt skildrat folkpartiets att jag inte skall trötta kammaren med att räkna upp dem — jag ser hur statsministern redan sitter beredd att hoppa upp hit till talarstolen och låta forsen flöda. Men åtminstone på en punkt hoppas jag att vi skall komma ur de litet ofruktbara debattknepen. Det gäller våra krav på ökad närdemokrati, där statsministern började litet olyckligt för ett år sedan med att tala om att vi förde fel debatt — det går rimligen inte att säga det om den motion med 20-talet konkreta punkter som vi väckte i går. Jag hoppas att Olof Palme och socialdemokratin är beredda att successivt ompröva sin attityd till de konkreta kraven på en ökad närdemokrati. I fjolårets remissdebatt hamnade vi i en ganska slagordsmässig motsättning, som väl ändå är ganska onödig. Kravet på att avståndet i beslutsprocessen mellan styrande och styrda skall minskas växer fram med oemotståndlig styrka. En negativ socialdemokrati kan till en tid försena ett genomslag i praktisk politik precis som man försenade inrättandet av enkammarriksdagen, men den kommer i längden inte att kunna stoppa sådana krav. Och inget skulle glädja oss mer än om socialdemokratin på detta viktiga område lade av sin attityd av trumpen och motsträvig surmulenhet och gick in i en diskussion om hur 1970-talet skall förvandlas till det årtionde då närdemokratin bröt igenom i praktisk politik. Till dessa demokratiska problem hör också opinionsbildningens villkor. Den debatten har fått en särskild aktualitet genom den annonsskatt som regeringen vill införa. Motivet för införandet av skatten sägs i finansplanen främst vara behovet av att stärka presstödet. Tidningsutgivareföreningens arbetsutskott, där LO-direktören Bertil Nilsson och redaktör Präntare i Arbetarbladet ingår, säger stillsamt i en skrivelse till regeringen att det resonemanget inte är hållbart. Socialdemokratiska tidningar tycks undra vad som har tagit åt de teoretiska begåvningarna i kanslihuset, om de helt enkelt har ”fått fnatten”. Skatten drabbar ju tidningarna i ett läge av vikande annonskonjunkturer. Den kommer att slå hårt, kanske framför allt på andraoch tredjetidningarna — dvs. de tidningar som regeringen främst vill hjälpa. Ökningen av presstödet är ju bara en mindre del av vad regeringen beräknar att ta in genom annonsskatten. Man måste säga att finansministern tar ut en rejäl provision: 200 procent på de 30—40 miljoner som han vill stödja pressen med. Man kan naturligtvis diskutera en allmän skatt eller avgift på reklam. I så fall kan motiven inte främst vara fiskala, utan att man med en sådan skatt tror sig uppnå allmänt goda samhällsekonomiska effekter. Jag är skeptisk till detta. Reklam måste i många fall ses som en förutsättning för konkurrens och som ett led i marknadsföring och effektiv distribution. Man kan kritisera dess avarter och försöka få bort dem, men att belägga den delen av produktionskostnaderna med en extra skatt kommer att slå mycket godtyckligt. Hela detta problem skall reklamutredningen närmare granska, och då får vi ta ställning till det. Men för regeringen är det tydligen just nu likgiltigt vad den utredningen finner vid sina mycket omfattande undersökningar. ”Gärna utredning men först ett rejält beslut”, så tycks man resonera. Jag vill fråga statsministern: Ämnar regeringen åtminstone låta remissbehandla förslaget om annonsskatt och om presstödets utformning? Herr Palme och hans partikolleger frammanar som bakgrund till detta förslag bilden av en socialdemokrati som befinner sig i en sorts opinionsmässigt underläge. Det är svårt att ta sådana klagolåtar på allvar. Man måste nog ha slutit sig inne i maktens ljudisolerade kassaskåp, om man inte upptäckt den socialistiska dominansen i kulturdebatten eller alla de undersökningar som visar på växande socialdemokratiskt utrymme i så viktiga opinionsorgan som t.ex. Dagens Nyheter. Man måste allt vara bra främmande för opinionsbildningens villkor, om man tror att tidningar som har en s.k. borgerlig partibeteckning därmed skulle gå partiernas ärenden på nyhetsplats eller ens alltid på ledarsidan. Man måste ha radiooch TV-apparaterna ständigt avslagna, om man upplever Sveriges Radios nyhetsförmedling som borgerligt dominerad. Man måste hysa ett märkligt ointresse för fackföreningspressen, om man inte förstår dess väldiga opinionsbildande kraft — för det är väl inte så att man tror att just fackföreningspressen alltid företräder oppositionens synpunkter? Nej, denna socialdemokratiska beklagan över att man i opinionsbildande sammanhang är i ett underläge kan inte tas på allvar. Den är väl avsedd att tjäna som en effektfull bakgrund till förslag av just den här karaktären. Visst behöver dagspressen stödjas, visst behövs allsidighet och mångfald, men ett presstöd som leder till pressdöd kan vi inte godta. Nu vore det rätt orimligt, om genomdrivandet av just annonsskatten skulle göras till en prestigefråga av regeringen. Man kan heller inte med skäl påstå att den stabiliseringseffekt, som ligger i att regeringen den här vägen tar in ca 80 miljoner per budgetår till statskassan, skulle bli avgörande för den slutliga bedömningen av den nödvändiga åtstramningen. Vid den tidpunkt då kompletteringspropositionen läggs fram bör det vara möjligt för de berörda utskotten att göra en samlad bedömning just av stabiliseringsbehovet, så att man ser vad som med hänsyn till förändringarna i konjunkturläget då kan bedömas som skäligt. En socialdemokrati som i en sådan situation låter majoriteten i utskott och kammare bindas till kommunisterna på det sätt som man gjort genom förhandlingarna vid utskottsvalen kommer raskt att finna sin politiska framtidsväg blockerad. Det är inom den samlade demokratiska opinionen som lösningar i ett sådant läge bör sökas, som herr Hedlund uttryckte det, ”i bredaste möjliga samförstånd”. Regeringen har nu att bestämma sig. En minoritetsregering kan rimligen inte upprepa fjolårets högmodiga nej till alla förslag från annat håll. Det är riksdagen och inte regeringen ensam som nu får väga samman hela den stora stabiliseringsansträngningen, som går vida utöver frågan om annonsskatten. 1971 blir ett självprövningens år för den svenska socialdemokratin. Den självrannsakan som statsministern ville skjuta ifrån sig i höstas kommer han nu inte förbi.

Herr talman!

Det finns, herr talman, anledning att ta dessa ord till motto för remissdebatten i den första enkammarriksdagen. Förre talmannen Boheman hade i detta uttalande lyckats komprimera några av de mest väsentliga elementen i våra förväntningar och våra förhoppningar inför morgondagens politiska utveckling. Anpassningen av vår konstitution till en ny tids förhållanden har bara passerat inledningsskedet. Men vi ställer ändå stora anspråk på de reformer som nu har genomförts; de är betydelsefulla. Vi förväntar oss, trots de svårigheter som det stora antalet riksdagsledamöter måste ge anledning till, att den parlamentariska församlingen skall återfå en del av den tyngd den tidigare hade och att växelspelet mellan regeringsmakt och parlament skall vitaliseras till gagn inte bara för det politiska arbetet inom detta hus utan för den svenska demokratins livskraft över huvud taget. Det ligger alltså ett stort ansvar på riksdagen, dess nya utskottsorganisation och dess enskilda ledamöter, när det gäller att ta till vara de möjligheter som författningsändringarna ställer till riksdagens förfogande. I en tid då medansvar och medinflytande utgör politiska honnörsord, måste de enskilda medborgarna kunna uppfatta reformen som en realitet. De tendenser till ett mer eller mindre utpräglat beställningsskrädderi, som kännetecknade den parlamentariska verksamheten på 1960-talet, får alltså inte tillåtas följa med hit till Sergels torg. Men överflyttningen från berlinerbarocken till Peter Celsings rostfria skapelse behöver fördenskull inte innebära en brytning med de samarbetstraditioner och de personliga relationer över partigränserna som kännetecknade samvaron och debatterna i det gamla huset. Det politiska läget efter 1970 års val innebär också en maktförskjutning från regering till riksdag. Den mest betydelsefulla konsekvensen av 1970 års val är den socialdemokratiska regeringens beroende av antingen den icke-socialistiska oppositionen eller herr Carl Henrik Hermanssons kommunistiska parti. Det är en för svenskt politiskt liv nästan drastisk scenförändring som har ägt rum från majoritetsregeringen Erlander inför 1969 års stora partikongress till regeringen Palme i dag, och den jävar allmänt hävdade påståenden om stelhet och oföränderlighet i svenskt demokratiskt liv. De tre valen 1966, 1968 och 1970 markerar en ny rörlighet inom väljarskarorna, en rörlighet som ur demokratisk synvinkel är uppmuntrande och som måste framtvinga ett större hänsynstagande till de enskilda väljarna. Det nyttar, herr talman, föga för en oppositionspolitiker att fundera över den taktik som kan bli regeringen Palmes i detta nya läge. Vi kan spekulera över regeringens vilja och dess möjligheter att driva den målmedvetna och kraftfulla politik som inte minst vår samhällsekonomi just nu kräver. Vi kan hysa farhågor för att handlandet kommer att präglas mera av kortsiktiga, partitaktiska hänsyn än av det ansvar för vår ekonomi och landets bästa på sikt som talman Boheman talade om. Men sådana funderingar har naturligtvis främst akademiskt intresse. Det blir regeringens praktiska politiska årgärder som ger oss svaret, och de kommer att betygsättas av väljarna, liksom också regeringens förmåga att efter valstridens överord och uppmaningar åstadkomma samverkan i väsentliga frågor med de andra demokratiska partierna. vara förpliktande främst för regeringen: ”Riksdagens viktigaste uppgift i nuet är att förmå samla sig kring en konstruktiv, fast ekonomisk politik.” Det är den socialdemokratiska regeringen som har försatt landet i ett sådant läge att dylika uppmaningar framstår som angelägna. De förpliktar till hänsynstagande till och samarbete med den demokratiska oppositionen. Domen kommer att bli hård om herr Palme väljer att bygga minoritetsregeringens handlande på uttalad eller underförstådd samverkan med herr Hermanssons 17 kommunister. Striden om riksdagens utskott har ur denna synvinkel varit oroande.

På sina håll ute i Europa råder en missuppfattning om valets konsekvenser för den svenska demokratin. Det nya valsystemet har givit ett sken av kommunistseger, och detta felaktiga intryck av valutgången har förstärkts av den mellan socialdemokraterna och kommunisterna träffade uppgörelsen. Att socialdemokraterna inte har velat genom en klart redovisad ändring av riksdagsstadgan öppna formell väg för att ge det minsta partiet den representationsrätt socialdemokraterna anser att det bör ha utan i stället valt att ”smussla fram” en sådan lär inte vara ägnat att stärka vare sig den socialdemokratiska prestigen eller tilltron till påståendena om oberoende gentemot kommunistpartiet. Och särskilt anmärkningsvärt är statsminister Palmes argument för de vidtagna åtgärderna, nämligen att socialdemokraterna ”är goda demokrater och slår vakt om demokratins spelregler”. Detta uttalande utgör ju en indirekt anklagelse för antidemokratiskt handlande mot herr Palmes egen företrädare och en tidigare generation socialdemokrater här i riksdagen. De ansåg ju inte särskilda föranstaltningar påkallade för att ge den då betydligt starkare kommunistiska gruppen utskottsrepresentation. Åren 1944, 1946, 1948 och 1950 hade kommunisterna respektive 10,3, 11,2, 6,3 och 4,9 procent av valmanskåren. Åren 1954 och 1956 var procenttalen 4,8 och 5, 1964 och 1966 5,2 och 6,4 — allt siffror som bör jämföras med förra årets 4,8 procent. Socialdemokraternas demokratiska sinnelag bör väl inte rimligen ha påverkats av att första kammaren med dess regeringskonserverande effekt nu har avskaffats. Herr talman! Jag vill upprepa att den socialdemokratiska minoritetsregeringen skall bedömas efter sina handlingar. Vi kan bara hoppas att dess första åtgärd i den nya enkammarriksdagen var ett uttryck för ovana vid det nya minoritetsläget — en reminiscens från den tid då socialdemokraterna själva kunde bestämma utan hänsyn till andra partigrupper. Socialdemokraterna har anledning att tänka om, för sin egen skull och inte minst med hänsyn till den arbetarrörelse som i sin kamp för förmänskligad demokrati i socialdemokratin har sett den bärande politiska grupperingen. Den politiska atmosfären är i dag motsägelsefylld och splittrad. Vi ståtar alltjämt med Europas högsta levnadsstandard. Vi kan åberopa statistikens alla tabeller som bevis på hur bra vi har det i jämförelse med andra länder. Och ändå präglas den enskilda människans tillvaro generellt sett ingalunda av framtidstro och tillförsikt. För bara ett år sedan betraktades den svenska arbetsfreden som något enastående, och delegationer från världens alla hörn besökte vårt land. De tog med häpnad del av statistik över frånvaron av arbetskonflikter och motsättningar på arbetsplatserna. I dag är, som vi vet, bilden en annan, och vi söker finna en tillfredsställande förklaring till den oro som under det senaste året kommit att i växande utsträckning känneteckna inte bara arbetsmarknaden utan tillvaron över huvud taget. Detta är en internationell företeelse, kan regeringspartiets företrädare göra gällande. Men kontrasten mellan det förgångna och det nuvarande är i vårt land mera påtaglig än annorstädes. Det förefaller som om den materiella välståndsutvecklingen hos oss snabbare än på andra håll bidragit till normupplösning. Brytningen med det förflutnas värderingar och bristen på nya tycks ha blivit hårdare här, och det var inte utan orsak, antar jag, som talman Boheman underströk betydelsen av vårt lands ”andliga förkovran”. Det är ingen tillfällighet att motsättningarna på arbetsmarknaden i dag är hårdare än tidigare. Det är ingen tillfällighet att respekten för gällande avtal minskar och tendenserna till vilda strejker ökar. Det är ingen tillfällighet att de revolutionära krafterna inom vissa ungdomsgrupper är klart destruktiva och inte uppbyggande, att dess utrycksformer präglas av hat och våld och av en intolerant fanatism, helt oförenlig med den grundsyn som präglar den västerländska kulturen. Det finns bakom allt detta ett gemensamt drag, nämligen de mångas känsla av att leva i ett samhälle, vars utveckling de inte kan påverka, styrt av makter, ovilliga eller oförmögna att lösa de problem som de många upplever som tvingande. Och, herr talman — det vill jag understryka — dessa problem löses inte genom att göra samhället starkare. Utbyggnaden av den statliga förvaltningsapparaten har i praktiken visat sig vara ägnad att ytterligare understryka den enskilda människans känsla av ensamhet och maktlöshet. Vi har i dag nära en miljon arbetstagare i offentlig tjänst, lika många som i den tillverkande industrin. Staten upplevs — erinrade direktor Ingmar Ström om i sin predikan i slottskapellet — ”som kall, opersonlig och i sina kontrollfunktioner okänslig för de personliga behoven”. Individen av i dag fordrar inte bara trygghet. Den fordrar medkänsla, delaktighet och vidgade möjligheter att själv påverka sin miljö, sin tillvaro och sin framtid. Att inte enbart vara föremål för andras överväganden och andras beslut. Skillnaden mellan det auktoritära och det byråkratiska samhället blir därmed inte stor. I båda fallen är det den individuella erfarenheten, det individuella ansvaret och den enskildes frihet som skjuts undan. Olle Hedberg har i sin senaste bok gjort gällande att en ny klasskilnad håller på att uppstå. Han skriver: ”Så länge det bland de styrande fanns folk som personligen prövat livets svårigheter, svält, arbetslöshet, så länge var risken inte så stor att klyftan mellan det nya samhällets klasser skulle bli oöverstiglig. Men nu dyker det i alla länder upp intellektuella, som redan i gymnasiet upptäckt att de är övermänniskor och som har en obetvinglig lust att planera i stort, tvinga människor att bo, där de inte vill bo, men där de enligt deras uträkningar bör bo, tvinga dem att leva som de enligt deras principer bör leva. Det är förfärligt hyggliga personer, men de märker inte att de håller på att utvecklas till en sorts hygglighetstyranner. Om folk bara förstod sitt eget bästa! Går det inte med lock så blir vi tvungna att ta till pock. Riksintresset framför allt.” Eller — herr talman — för att gå till en Olle Hedbergs ytterlighet, Sven Delblanc, som uttryckt liknande tankar: ”Vi lever mestadels i en känsla av djupaste främlingskap och beroende inför en opersonlig, anonym samhällsmakt. Det är denna makt som vid vite tillhåller oss att fylla i obegripliga blanketter, som snäser av oss i telefon eller hänvisar oss till en annan överhetsperson, vilken i sin tur inte har kommit för dagen, har gått till lunch eller har gått för dagen. Inget är klart, visst och enkelt i denna maktens byråkratiska labyrint, inget utom övertygelsen om att det alltid är vi, medborgarna som har fel. Var är makten? Makten är alltid någon annanstans.” Att citera skönlitterära alster kan sägas utgöra missbruk av den 350-hövdade kammarens tid. Men, ärade kolleger, känner ni inte igen er? Är inte beskrivningen riktig? Ger den inte en målande bild av hur alltför många människor upplever sin vardag i dag? Och denna de långa avståndens vardag finner vi inte bara i förhållandet mellan samhället och medborgarna. Den finns också mellan de stora fackförbunden och dessas enskilda medlemmar och verkstadsklubbar, mellan den socialdemokratiska regeringens nya akademiskt utbildade, nästan till makten födda experter och de djupa leden. Sådana avstånd överbryggas inte över natten genom anknytning till statsrådsberedningen av en eller annan företrädare för ”rörelsen”. Då socialdemokratin kritiserar den demokratiska oppositionen och gör gällande att den står främmande för, som det brukar heta, ”de arbetande massorna”, kan detta i dag lätt träffa dem själva. Är statsministern övertygad om att de arbetande individer som dessa massor består av känner den starka gemenskap med socialdemokratin som de gjorde en gång under rörelsens genombrottsår? Det är i den verkligheten som de vilda strejkerna har sin grogrund — dessa brott mot vedertagna regler om att ingångna avtal skall hållas. Men bakom strejkerna ligger — det är min övertygelse — även materiella bevekelsegrunder. Många anser inte att den behållna ersättningen för gjorda arbetsinsatser är tillräcklig, minst av allt i de fall då de uppfattas som monotona och meningslösa. Jäktet, hetsen och slitet för brödfödan ges icke tillräcklig kompensation i en tid med fortgående prisstegringar och ständigt stigande skatter. Man jämför med grannen, man jämför med andra grupper, som i sin tur jämför med andra. Och jämförelserna tycks alltid utfalla till nackdel för den som jämför. Då jämlikhetssträvanden blir jämförelsesträvan slår jämlikhetspolitiken slint. Och — för att på nytt citera Ingmar Ström — för ”de små grupperna som inte har majoritet för sina jämlikhetssträvanden blir det verkligen bekymmersamt”. Herr talman! I årets, liksom i tidigare års finansplaner, manar finansministern intresseorganisationerna till återhållsamhet. Han vädjar till de olika gruppernas samhällsansvar. Den inbördes bevakningen och strävandena från olika gruppers sida att kompensera sig för icke bara arbetets påfrestningar utan också fördyringar och skattehöjningar leder oss in i en giftcirkel, där vi alla till sist måste bära bördan av en samhällsekonomi i obalans. Det är lätt att mana till återhållsamhet. Men det vore obestridligen ännu lättare att göra det, om vederbörande själv bidragit till att undanröja själva motiven för de krav som reses. Det låter sig inte göra med uttalanden i en valrörelse om ”vårt lands starka ekonomi” eller med löften om skattesänkningar som skall göra tillvaron ljusare för två tredjedelar av det svenska folket. Flertalet medborgare kan räkna, herr statsminister. Och det är verkligen inte svårbegripligt att enskilda arbetstagare och familjeförsörjare, som pressar sin arbetsförmåga, vill få något utbyte för nya insatser. De vill inte acceptera en sänkt reell standard. Vi är alla medvetna om de anspråk som ställs på samhället. I växande omfattning.

Att i vissa fall inte få ett enda öre kvar av lönen för gjorda merprestationer anser de vara oacceptabelt. Och hur tror regeringen att hemmakvinnorna i de familjer där hustrun, på grund av barnpassning eller läget på arbetsmarknaden, icke kan få arbete utanför hemmet upplever en s.k. skattereform som ger familjen mindre att leva för än den hade tidigare? Det socialdemokratiska skattesystemet kan inte få utgöra sista ordet. Dess konsekvenser är redan orimliga för ett växande antal arbetstagare. Och de blir ännu orimligare. Systemet har dessutom klart negativa samhällsekonomiska konsekvenser. I finansplanen apostroferas med rätta de problem som effektivitetssträvandena orsakar den äldre och handikappade arbetskraften. Det är framför allt de äldre arbetstagarna — de som mer än andra bidragit till att skapa dagens välstånd — som får bära bördan av omställningsåtgärderna i näringslivet, av de strukturförändringar som utgör den ena sidan av vår anpassning efter konkurrensförhållandena på världsmarknaden. Man kan diskutera om inte utvecklingen gått alltför snabbt i vårt land. Jag hör till dem som gör gällande att vi med en annan näringspolitik och — under de senaste åren — en annan kreditpolitik inte skulle ha behövt slå ut företag i den omfattning som nu varit fallet och därmed inte behövt skapa de svårigheter som framför allt drabbat den äldre arbetskraften. Då man diskuterar hur den äldre arbetskraftens problem skall lösas, riktar man framför allt in sig på de efterföljande åtgärderna. Det satsas mindre på de förebyggande. Att enskilda företag för att överleva och i den allmänna kostnadsjakten kan vara mindre benägna att anställa äldre arbetskraft som har svårt att följa arbetsrytmen må inte förtänkas dem. Den kritik som man skulle kunna rikta mot dem drabbar i hög grad även arbetskamrater vid det löpande bandet och i ackordslaget, som är angelägna om att mindre effektiva kamrater inte bidrar till att tunna ut innehållet i lönekuverten. Parterna på arbetsmarknaden borde ha anledning att fundera över om inte lönesystemets uppbyggnad kan vara en av orsakerna till dessa problem — de problem som vi alla är så medvetna om. Miljön på arbetsplatsen, hetsen och stressen vid det löpande bandet, slamret och den alltför ofta förekommande otrivseln drabbar inte bara denna arbetskraft. Arbetsskyddsfrågorna och arbetsmiljöfrågorna har generell giltighet. Företag och samhälle måste satsa mera på dessa problem. Paradoxalt nog skulle problemen kunna sägas vara en effektivitetsfråga, eftersom lösningen på sikt kanske utgör en förutsättning för att vi kan dra kvalificerad arbetskraft till den svenska industrin. Kostnaderna för bättre arbetarskydd och en mer positiv arbetsmiljö måste självfallet bäras av företagen och drabbar därmed indirekt hela folkhushållet. I den internationella konkurrensens integrerade värld har vi svårt att skilja ut oss från det generella mönstret, om inte våra företags lönsamhet och produktivit är så stor, att den medger i motsvarande mån högre satsningar hos oss. Men vi kommer ändå inte ifrån det internationalla beroendet. Hela finansplanen avspeglar detta och den utomordentligt begränsade nationella handlingsfrihet som vi i dag har. Vi kommer inte ur ekorrhjulet. Så länge strävanden efter högre materiellt välstånd karakteriserar utvecklingen ute i världen — och den är som bekant inte minst framträdande i de utvecklingsländer som ännu har långt, långt kvar till vår nivå — så länge kan vi inte göra det så enkelt för oss som somliga bildstormare tror, nämligen att lösa dessa miljöproblem genom att avsakta utvecklingstakten.

Herr talman! De problem som vi brottas med uppe i vårt fredliga hörn är trots allt små i förhållande till allt det elände som projicieras på världsscenens rundhorisont. Det är därför förklarligt att många av dem som inte finner mening i den vardagliga tillvaron här uppe riktar intresse och känsloengagemang mot internationella frågor, i första hand sådana som inte rör vårt eget land och som kan anknytas till — som det brukar heta i statsministerns förskönande omskrivningar — ”nationella och sociala befrielserörelser”. Den identifiering med revolutionsrörelserna ute i världen som en stor del av den unga generationen i dag ägnar sig åt kan alltså sägas utgöra ett alibi för bristande utrymme för liknande samhällsförändrande insatser inom det egna välfärdslandets gränser. Generellt betecknande för grundsynen på det internationella skeendet är bristen på balans och bristen på insikt om — som talman Boheman uttryckte det — vårt eget lands ”begränsade roll i internationella sammanhang”. Vad som dessutom framstår som särskilt anmärkningsvärt är att just de grupper, som är beredda att mycket långt tänja den internationella solidariteten, hör till dem som har minst förståelse för det internationella samarbete som utgör målsättningen för vår egen kontinent och för Västeuropa. De förstår eller vill inte acceptera det grundläggande motivet för det europeiska samarbetet, nämligen att i första hand förebygga väpnade konflikter mellan Västeuropas stater och i andra hand stärka Västeuropas ekonomi för att inte bara höja folkens och de enskilda människornas välstånd utan också därmed förebygga militära konflikter med Europas omvärld. Fred, ekonomisk och social utveckling är mottot för EEC-samarbetet, det samarbete som dessa demonstranter demonstrerar mot runt om i landet under åberopande av den internationella marxismens krav på internationell förståelse. Den svenska EEC-debatten har kommit att präglas av okunnighet, av förutfattade meningar och av, skall vi kalla det, politisk vidskepelse. Europadebatten råkade på något sätt på sned efter Tage Erlanders Metall-tal 1961 och under den debatt som då fördes, präglad av svensk självtillräcklighet och svenskt högmod. Det var verkligen inte bara neutralitetspolitiska motiv som dikterade det uttalandet och en del liknande uttalanden. I dag, herr talman, är grundsynen en annan inom regeringspartiet och inom svensk fackföreningsrörelse. Det noterar jag med mycket stor tillfredsställelse. Reminiscenserna från början av 1960-talet har dock haft negativa konsekvenser för opinionsbildningen. De har bl.a. fördröjt den informationsverksamhet som borde ha varit naturlig med hänsyn till rent svenska intressen. De politiska partierna har, liksom fackföreningsrörelsen och näringslivets organisationer, ett ansvar för att sprida kunskap och att bryta ner det motstånd som har sin rot bl.a. i rester av främlingsfientlighet och i överskattning av vår egen förmåga att bygga vår framtid utan hänsyn till omvärlden. Men störst är regeringens ansvar. Gör den verkligen vad på den ankommer för att med alla medel upplysa om vad som händer om Sverige — i motsats till England, Norge och Danmark — inte kommer med i gemenskapen? När kommer regeringen exempelvis att redovisa allt det material som redan nu finns och som belyser konsekvenserna för det svenska näringslivet och därmed för allas vår ekonomi i en sådan här situation? Varför har icke detta material redan offentliggjorts? Årets finansplan präglas verkligen inte av någon viljeinriktning i Europafrågan. Och för Europaländerna är samarbetsvilja ett nära nog avgörande begrepp. Vi skall inte tro, att inte det mesta av vad som skrivs och sägs här uppe om vårt bristande intresse för Europa vidarebefordras och noteras i de länder som vi sedan i Bryssel skall övertyga om det berättigade i våra önskemål. EEC är inte någon de rike männens klubb, inte en samling kapitaliststater, sammansvetsade av ett gemensamt intresse att suga ut omvärlden. Även om EEC-staternas fackföreningsrörelse inte är lika stark som den svenska, är inom EEC:s arbetarrörelse enigheten om samarbetets betydelse fullständig. I Västeuropa möter man mycket sällan en argumentation av det slag som de svenska kommunisterna bedriver, väl synkroniserad med den sovjetryska pressens mer eller mindre hotfulla anklagelser för NATO-samarbete. Inte mindre än 18 afrikanska stater är i dag associerade med EEC och får därigenom utvecklingshjälp och ett underlättat handelsutbyte. Tanzania, Kenya och Uganda håller på att associeras. Förhandlingar väntas bli återupptagna med Nigeria. Jugoslavien och Spanien har speciella överenskommelser. Turkiet och Grekland är associerade, även om det grekiska associationsavtalet av kända skäl tills vidare har lagts på is. Medlemskapsförhandlingar pågår som vi vet med England, Irland, Danmark och Norge. Med Sverige, Finland, Schweiz och Österrike har några förhandlingar ännu icke igångsatts. Det är bara sonderingar som pågår. Genom det sätt på vilket regeringen har handlagt anslutningsfrågan har Sverige tills vidare uteslutits från det förhandlingsförfarande som i dag omsluter våra två nordiska grannländer. Vilka konsekvenser det kan få, är det naturligtvis för tidigt att avge något bestämt omdöme om. Det finns, herr talman — det vill jag särskilt framhålla — icke någon anledning att i dag bråka om innehållet i den svenska ansökningen. Den ”öppna” framställningen är ett faktum, som vi alla får böja oss för. Vi bör nu ha ett gemensamt intresse att skapa så gynnsamma förutsättningar som möjligt inom svensk opinion och nere i Bryssel för den form av anslutning som bäst tillgodoser svenska och europeiska intressen. Jag har — det vill jag gärna erkänna — alltjämnt den meningen att medlemskap med neutralitetsförbehåll utgör den lämpligaste anslutningsformen för oss och för vår reella suveränitet, det vill jag säga på förekommen anledning. Herr talman! Världsbilden är lika mörk som tidigare. Det är ett totalomdöme som tyvärr står sig, även om skuggor och dagrar växlar. Sydostasien, Mellanöstern, Afrika, Medelhavsområdet, Sydamerika — över allt markeras världskartan av oroshärdar eller öppna konflikter. Men den nya västtyska östpolitiken, har den inte — kan man fråga sig — lett till en avspänning i Europa, som på sikt måste få betydelsefulla konsekvenser för världsfreden? Detta görs gällande i trontalet och jag tror att det också är en allmän uppfattning i Sverige. Det är sant att det västtysk-sovjetiska augustiavtalet har lett till att den tidigare sovjetiska trumelden mot Västtyskland upphört och att avspänning nåtts även genom överläggningarna mellan Västtyskland och Polen. Men förhandlingarna om Berlin — om tillfarten till staden, om förbindelserna mellan människorna i de två stadshalvorna och om Berlins status som del av Västtyskland — har varit resultatlösa. Vid inte mindre än ett dussin sammanträden under det gångna året har de fyra stormakterna sökt nå en lösning — utan resultat trots att en uppmjukning i Berlinfrågan uttryckligen gjorts till förutsättning för västtysk ratificering av Sovjetavtalet och avtalet med Polen. Det finns som bekant kritiska utrikespolitiska bedömare som gör gällande att avspänningen ute i Europa endast är skenbar, att den är ett uttryck för en ny taktik från Sovjetunionens sida, påverkad av det ideologiska och militära hotet från Kina, de svårlösta ekonomiska problem som östblockets stater brottas med och vilka helt enkelt tvingat fram behov av ekonomiskt samarbete med västsidan. Bakom dessa avspänningsåtgärder skulle alltså ligga målmedvetna strävanden från östsidan att isolera Förenta staterna, att minska NATO-sammanhållningen, att ge Sovjetunionen större rörelsefrihet på andra fronter; man har därvid pekat särskilt på uppladdningen i Mellanöstern och den sovjetiska uppbyggnaden av nya baser kring Medelhavet. Globalt sett, menar man, skulle alltså motsättningarna bestå eller t.o.m. vara hårdare än tidigare även om en lokal uppmjukning kunnat registreras på det europeiska avsnittet. Det är mot den bakgrunden den europeiska säkerhetskonferensen skall bedömas, den konferens som även den positivt apostroferades i trontalet. Det är positivt, herr talman, att de två motparterna kommit varandra närmare beträffande förberedelserna för konferensen och konferensens uppläggning, men alltjämt är motsättningarna många och steget till dess förverkligande långt. Nyckelproblemet för avspänning är och förblir Berlin. Kan en tillfredsställande lösning nås i Berlinfrågan följer därmed en positiv kedjereaktion, men där är oenigheten fortfarande kompakt. Är den politiska viljan, frågar man sig, på alla håll verkligen inriktad på en lösning? En säkerhetskonferens med Berlinfrågan olöst är utesluten, menar många. Det finns emellertid, herr talman, ett annat, positivt drag i utvecklingen och det är det ekonomiska samarbete som trots de militära allianserna och trots muren i Berlin succesivt har byggts upp mellan de enskilda öststaterna och framför allt Västtyskland, Storbritannien, Italien och Frankrike. Dessa länder står i dag inför något som skulle kunna rubriceras som en finansiell och industriell inbrytning i Östeuropa. Under år 1970 uppgick exempelvis deras kreditgivning till enbart Sovjet till respektive 400, 1 200, 200 och 810 miljoner dollar och antalet långsiktiga industriella överenskommelser, liksom siffrorna för exporten, pekar på en motsvarande snabb utveckling av förbindelserna. Vi står bara i början av den. Men om denna utveckling fullföljes måste den helt enkelt leda till en utjämning av motsättningarna och till att öststaternas ekonomiska beroende och därmed också på sikt politiska bundenhet minskar. För balansens skull, herr talman, bör i denna optimistiska bedömning kanske skjutas in att analyserna också färgas av andra toner. Man pekar på att utgångspunkterna är helt avvikande på ömse sidor om järnridån. Väststaterna menar att handelsutbytet, motiverat inte minst av respektive staters egna ekonomiska bevekelsegrunder, skall ha det klart politiska syftet att verka liberaliserande och att på sikt åstadkomma en nedbrytning av politiska bindningar i Europa. På den andra sidan däremot anses målet vara att stärka den nuvarande maktkonstellationen, att med andra ord upprätthålla status quo. Den förbättring av öststaternas ekonomi som tillflödet av kapital, know-how och kvalificerade industriella produkter innebär skulle alltså verka i det här konserverande syftet. Och därmed skulle också det västeuropeiska samarbetet i EEC motverkas. Den politiska målsättningen bakom den europeiska kommersiella strategin skulle alltså ha de här två olika syftena. Vi här uppe kan naturligtvis självständigt spekulera över betydelsen av de här olika ingredienserna i det europeiska skeendet. Men hur vår analys än utfaller är det ändå svårt att motbevisa, att vidgat handelsutbyte, låt vara mellan stater med helt olika ekonomiska system, i längden måste verka utjämnande både mellan blocken och inom dessa mellan de olika staterna. Ingen av de internationella tendenser jag här pekat på är emellertid så stark eller så entydig, att den kan tas till utgångspunkt för minskad säkerhetspolitisk vaksamhet inom vårt eget land. Vi är fortfarande, om vi skall fullfölja den utrikespolitiska linje bakom vilken hela svenska folket står samlat, tvingade att ha ett försvar som ger trovärdighet åt vår alliansfria politik och ger oss full handlingsfrihet. Insikten om det här sambandet är i dag inte lika framträdande inom alla folkgrupper som det var tidigare. Att försvarsviljan i dag inte tycks vara lika stark som den var förr kan bero på önsketänkande av typen: ”krig kan inte drabba oss”. Men det kan också bero på bristande information om den internationella situationen och möjligheterna för svenskt försvar att fylla sin uppgift i en konflikt. Vårt värnpliktsförsvar bygger på allmän förståelse för försvaret och dess uppgifter och på insikten om det direkta sambandet mellan försvar och utrikespolitik. Om det finns fog för påståendet — och det finns det — att hela svenska folket står bakom vår utrikespolitik, då måste det vara en statsmakternas och hela samhällets uppgift att skapa förutsättningar för att även det andra ledet i ekvationen får bärkraft. Nu har regeringen i sin strävan att som det heter ”strama upp” budgeten senarelagt militära beställningar. I och för sig finns naturligtvis ingen anledning att rikta kritik mot att försvaret liksom andra samhällssektorer får finna sig i restriktioner om samhällsekonomin så kräver, även om det inte beror på oss utan på omvärlden om våra försvarsmedel skall behöva tas i anspråk. Tidigare erfarenheter av sådana här s.k. senareläggningar av försvarsanslag ger emellertid anledning till en viss oro; senareläggning har haft en benägenhet att permanentas som herr finansministern vet. Jag vågar ändå utgå ifrån att vi den här gången kan tro regeringen på dess ord — eller hur, herr försvarsminister? — att det verkligen är fråga om en förskjutning och att det inte är fråga om en reducering. Vi har en annan säkerhetsfråga som vi inte kan bortse ifrån, nämligen vår jordbrukspolitiska beredskap. Det finns uppenbarligen risk för att den målsättning, som på sin tid uppställdes rörande jordbrukets beredskapsuppgifter, i dag inte kan upprätthållas. Den av prispolitiken och kostnadsutvecklingen föranledda minskningen av vår mjölkproduktion kan nämligen få ytterst allvarliga konsekvenser för proteinförsörjningen i ett avspärrningsläge. Jag tycker att det vore värdefullt, om statsmakterna snarast ville inför riksdagen redovisa vår försörjningssituation på det här området. Den kan bli avgörande, givetvis inte bara för våra möjligheter att försvara oss, utan också för vår förmåga att i ett spänt utrikespolitiskt läge motstå utpressningsåtgärder från främmande makts sida. En av de reformer, herr talman, som de partiella författningsändringarna innebär, är det vidgade utrymme som riksdagen avses få för en konstruktiv debatt om budgeten. Jag själv har, såsom åtskilliga av mina kolleger känner till, år efter år kritiserat att Sveriges riksdag i motsats till andra parlament inte har ägnat finansplanen och budgeten någon realbehandling på grundval av den samhällsekonomiska situationen. I andra parlament spelar som bekant budgetdebatten en nära nog central roll. Jag har drivit den meningen att vi redan före författningsändringen skulle ha kunnat åstadkomma en sådan realbehandling för att förstärka riksdagens inflytande och för att förhindra den överbudspolitix som kan drivas i avsaknad av en ram för den ekonomiska handlingsfriheten. Att reformeringen inte tidigare kunnat genomföras har väl bl.a. berott på att finansminister Gunnar Sträng med sin konservativa läggning inte varit nämnvärt road av att få sina ritningar störda. Vad som nu är betydelsefullt är att finansutskottet och riksdagen utnyttjar dessa möjligheter till en egen självständig budgetbehandling och att de nya uppgifterna icke betraktas som enbart formella. Redan i inledningsskedet kan vi konstatera en inbyggd konflikt mellan den hittillsvarande remissdebatten och den blivande budgetdebatten. Grundlagberedningen var medveten om denna motsättning men uttalade sig för att den allmänpolitiska debatten i mitten av januari skulle bibehållas i förhoppning om att någon debatt om finansplanen icke skulle äga rum i samband med den utan uppskjutas till dess att finansutskottets utlåtande föreligger någon gång i februari månad. Vi har nyss hört herrar Hedlund och Helén, som båda har talat om finansplanen. Jag kommer också att göra det, och många andra talare likaså här i dag. Denna ordning är alltså, herr talman, icke tillfredsställande. Man kan inte rimligen begära att talarna i årets första allmänna riksdagsdebatt skall förbigå den urkund regeringen lagt på riksdagens bord, en urkund som drar upp gränserna för de olika huvudtitlar vars innehåll sedan diskuteras av riksdagens ledamöter. Det samhällsekonomiska och budgetpolitiska sambandet är alltför påtagligt. Debatten blir ofullständig. Trots detta, herr talman, skall jag försöka följa grundlagberedningens intentioner och i varje fall den här gången begränsa mig till mycket allmänt hållna synpunkter på samhällsekonomin. Den s.k. långtidsutredningens huvudrapport om svensk ekonomi 1971—1975 utlöste, som vi alla vet och som herr Helén påminde om, nära nog raserianfall på sina håll i den socialdemokratiska pressen. Trots att den utgjorde en objektiv och kylig analys av tendenserna i ekonomin under första hälften av 1970-talet och angav de objektiva krav på den ekonomiska politiken som statsmakternas egna målsättningar måste förutsätta, gjordes utredningen ner på många håll. Utredningen påstods i Fackföreningsrörelsen vara baserad på ”en förlegad borgerligt influerad syn på samhällsekonomins funktionssätt. Om dess betraktelsesätt bleve vägledande — det Gud förbjude — skulle vi få en utveckling där den materiella välfärden prioriterades medan människorna skoningslöst stöttes ut från arbetslivet och avfolkningsbygderna finge allt svårare att överleva.” ”Långtidsutredningen bör makuleras”, ropade Aftonbladet, som betecknade den som ett fruktansvärt fantasilöst projekt. Även en så balanserad tidning som Arbetet var kritisk. Det är, herr talman, mot den bakgrunden intressant att nu konstatera att herr Strängs finansplan i allt väsentligt inte bara uttrycker samma grundsyn som långtidsutredningen, utan t.o.m. mera restriktiva tankegångar än utredningen. Medan långtidsutredningen exempelvis anser sig böra förutse en tillväxttakt i vårt land motsvarande en ökning av bruttonationalproduk ten med 3,8 procent, har finansministern med hänsyn till befarade risker för bytesbalansen inte vågat räkna med mer än 2,8 procent. Den felaktiga politiken under de senaste budgetårens högkonjunktur och den bristande satsningen på de produktiva investeringarna har låst vår ekonomiska rörelsefrihet. På tröskeln till en konjunkturavmattning, om vars styrka det givetvis kan råda delade meningar, nödgas vi nu iaktta den återhållsamhet som hade varit på sin plats förra budgetåret. Det innebär att vi skjuter våra samhällsekonomiska problem framför oss med — om inte något alldeles oförutsett skulle inträffa — åtföljande stegrade negativa effekter på den framtida välståndsutvecklingen. Den socialdemokratiska regeringen har alltså försatt oss i en situation, där vi med bibehållen balans i förhållande till omvärlden inte kan utnyttja våra resurser. Övervärderingen av vår valuta har utgjort en bidragande orsak till de konkurrenssvårigheter varmed den importkonkurrerande hemmamarknadsindustrin haft att kämpa de senaste åren. Ett stort antal företag inom exempelvis textil-, skogsoch glasindustrin har slagits ut, framför allt mindre och medelstora företag, som inte kan byggas upp igen när vi återvunnit den balans som ger vår valuta den rätta relationen i omvärlden. Det är verkligen inte att ändamålsenligt utnyttja vårt lands arbetskraftsresurser att slå ut hemmamarknadsindustrier och föra över friställd arbetskraft till mera permanent sysselsättning i skyddade verkstäder eller omskolning i AMS: regi. Risken för att sådant sker är uppenbar. Men jag skall gärna medge, herr talman, att finansministern med den uppställda målsättningen — balans genom begränsad tillväxttakt — långt mera konsekvent än tidigare har prioriterat den industriella kapacitetsuppbyggnaden. Han har t.o.m. gått så långt, att man i den allmänna debatten har påstått att herr Strängs finansplan och budget tillskurits i moderata samlingspartiets verkstad — ett påstående som, herr talman, utgör en lindrig överdrift och smickrar varken oss eller, förmodar jag, herr Sträng. Finansplanen illustrerar alltså hur ekonomisk låt-gå-politik kan försätta en mäktig finansminister i en tvångssituation. Han kan egentligen inte effektivt använda något enda av de många instrument, som vanligen ingår i den konjunkturpolitiska arsenalen. Kommer finansministern ihåg alla de debatter som vi har haft i den tidigare riksdagens båda kamrar, då jag på moderata samlingspartiets vägnar krävde en annan resursfördelning i samhället? Jag varnade för konsekvenserna av den ensidiga satsningen på den offentliga sektorn. Varningarna har nu besannats. Vi tvingas nu godta en långsammare utveckling än vad som annars skulle ha varit möjligt. Den utvecklingen drabbar de enskilda arbetstagarnas ekonomi, och den begränsar våra möjligheter att fullfölja reformpolitiken. De miljarder kronor som bara någon procents ökning av bruttonationalprodukten skulle ha ställt till de enskildas och folkhushållets förfogande skulle utan svårighet kunna komma till mycket god användning. Det värsta är att den av herr Sträng eftersträvade rörelsefriheten blir ännu mer beskuren, om blott någon enda av finansministerns många optimistiska kalkyler skulle slå fel. Det må för dagen räcka med dessa allmänekonomiska konstateranden, herr talman. Jag kan i mycket stor utsträckning ansluta mig till herr Hedlunds och herr Heléns kritiska analyser av finansplanen och budgeten. Jag skulle måhända något hårdare än vad dessa mina kolleger inom oppositionen har gjort velat stryka under skattesystemets konsekvenser för kompensatoriska löneökningar, för inflation och för den belastade samhällsekonomin. Under februaridebatten får vi återkomma till finansplanen, till budgeten och det ekonomiska läget. Jag skall alltså inte nu — vilket jag i och för sig hade velat göra — ta upp t.ex. frågan om investeringsfondernas frisläppande, vilket jag har talat för, inte heller kreditpolitiken, inte räntan, inte den långfristiga upplåningen utomlands — en upplåning som uppenbarligen skulle öka våra möjligheter att ytterligare lätta kreditpolitiken och även sänka räntan. Det är bara några konkreta politiska spörsmål inom statsverkspropositionens ram som jag inte kan gå helt förbi. Först den aviserade annonsskatten. Jag har redan kallat den för ett politiskt hugskott och jag vidhåller det. Regeringen har alltid brukat göra gällande att man inte skall under pågående utredningsverksamhet bryta ut begränsade avsnitt, och den ståndpunkten borde ju ha lett till att reklamutredningens arbete avvaktades, innan förslaget till annonsskatt aviserades. Men oberoende av denna mera formella, kritiska synpunkt kan så många principiella och sakliga invändningar riktas mot annonsskatteförslaget, att det — i varje fall såsom det hittills presenterats — förefaller helt oantagbart. Att pressen — det fria ordet — behöver stöd är i dag ställt utom debatt. Men att tro sig kunna nå effektiva resultat genom en beskattning, som måste vara ägnad att begränsa annonsstockens omfattning, främst hos de tidningar som i första hand bör stödjas, förefaller — för att använda ett målande ord — ovanligt stolligt. Ett annat ämne, som också förtjänar att kort apostroferas, är den s.k. aktiva näringspolitiken. Orsaken härtill är att finansministern såvitt jag kan finna har underlåtit att med ett enda ord i finansplanen behandla denna tidigare så kära materia. Beror det på, herr finansminister, att även herr Sträng har börjat bli tveksam och hysa tvivel beträffande effektiviteten och den långsiktiga utdelningen av den planlösa löftesoch inköpspolitik som industriministerns energiska medarbetare sysslat med framför allt under de senaste åren inom ramen för AB Statsföretag och andra liknande nya näringspolitiska skapelser? Om så är fallet, är det bara tillfredsställande. I dagens läge, då alla krafter måste inriktas på ett högt resursutnyttjande och effektiv företagsamhet över huvud, finns det inte utrymme för näringspolitiska experiment. Varningsskyltar som Durox och Stekenjokk kan man inte utan vidare löpa förbi. Jag vill framhålla att en vanlig människa blir skrämd när han tar del av industriminister Wickmans nästan exalterade bekännelse i Teknisk Tidskrift nyligen till den centrala forskningsbyråkratins förmåga att skåda in i framtiden och prioritera våra vetenskapliga och ekonomiska möjligheter. Hur skulle det vara med en analys av vad som i detta hänseende hittills har åstadkommits av den byråkrati, som exempelvis har byggts upp inom Styrelsen för teknisk utveckling? Där finns ju en del material som skulle kunna redovisas. En s.k. stram budget förutsätter prioriteringar. Det är nödvändigt att bland alla angelägna önskemål bestämma sig för det som är mest angeläget. Till de mest angelägna hör rättstryggheten. Det är mot bakgrunden av den allmänna normupplösning jag tidigare i detta anförande har berört, som våldet och den växande kriminaliteten skall bedömas. När man från det parti som jag företräder krävt mera beslutsamma och målmedvetna insatser för att hävda rättssamhällets förpliktelser, är det ett uttryck för det ansvar som vår generation har för att upprätthålla civilisationens och kulturens mest elementära krav. Vi löser inte rättstrygghetens problem enbart genom att öka antalet poliser eller genom att förstärka ordningsmaktens resurser över huvud taget. Det har vi aldrig påstått. Det är bara en sida av ett stort problem, men inte desto mindre betydelsefull med hänsyn till den enskildes behov av säkerhet för sig själv och sin egendom. Vi måste gå längre. De nedbrytande tendenserna måste angripas över hela linjen målmedvetet och med användning av alla de resurser som samhället äger. Passivitet och bristande medvetenhet om allas vårt ansvar i det hänseendet utgör en förklaring till många av de tendenser som — det är jag djupt övertygad om — allvarligt oroar majoriteten av vårt svenska folk. En fråga som är nästan lika brännande är säkerheten på våra vägar. Är regeringspartiets företrädare i allmänhet och kommunikationsministern i synnerhet helt övertygade om att samhället gjort allt vad som kan krävas för att öka säkerheten i trafiken? Är den administration och den organisation som byggts upp för att verka på detta område den mest ändamålsenliga? Ger den verkligen utrymme för de aktiva åtgärder som den stigande olycksfrekvensen föranleder? Förekommer inte splittrande dubbelarbete? Är lagstiftningen tillräckligt genomtänkt? Fyller övervakningen rimliga anspråk? Är vägbyggnadspolitiken inriktad på att göra den växande trafiken säker? Som enskild medborgare, bilförare och politiker är jag personligen inte övertygad att regeringens företrädare kan besvara dessa frågor jakande. Finns det inte skäl att i en parlamentarisk utredning förutsättningslöst på nytt angripa hela trafiksäkerhetsproblemet? Och slutligen: Vårt land har velat ge sig självt en framträdande plats på det miljöpolitiska fältet. Vi har tagit många internationella initiativ. Det är säkerligen en allmän föreställning utomlands att Sverige har kommit långt. Och ändå vet vi att alltför mycket återstår att lösa och att vi inte lever upp till de speciella förutsättningar, som vi har i vårt glest befolkade land, och till vårt ansvar inför kommande generationer. Jag vet att utredningar pågår och att vi har anledning att avvakta deras resultat. Men de åtgärder som regeringen redan signerat på det regionalpolitiska miljöområdet är oroväckande. Bristen på grundsyn är iögonenfallande. Det förefaller mig som om regeringen hittills styrts av redan fattade underhandsbeslut och att motiveringarna och planeringen tillrättalagts i efterhand. Är det alldeles säkert att en föregående planering av den industriella utvecklingen i Bohuslän skulle ha lett fram till beslutet om Brofjorden? Och är Ritsemoch Kaitumprojekten led i en på förhand utformad och noga genomtänkt naturvårdsoch miljöplanering eller är de bara resultat Den rundmålning som jag här har gjort över en stor del av det politiska fältet utmynnar, herr talman, i en programförklaring från moderata samlingspartiets sida. Vi kommer under årets riksdag och därefter att efter måttet av vår förmåga — och vår förmåga är i dag inte lika stor, kvantitativt, som den var tidigare — söka påverka den politiska utvecklingen, främst i följande hänseenden. 1. Den enskilda människans ställning i samhället måste förstärkas. Hennes integritet måste skyddas. Hennes rörelsefrihet måste garanteras. Hon måste ges större medansvar. Demokratin måste göras levande. 2. Den svenska utbildningspolitikens problem måste analyseras. Åtgärder måste vidtagas, främst inriktade på att höja utbildningens kvalitet. 3. Våra tidigare strävanden för ökad rättstrygghet skall fullföljas. Dagens samhälle måste garantera den enskilda människan säkerhet till liv och egendom. 4. Ägandet måste decentraliseras genom vidgat enskilt sparande och genom uppmuntran av arbete och initiativ. 5. Skattesystemets konsekvenser måste beaktas. De höga marginalskatterna berövar den enskilde arbetstagaren en alltför stor del av resultatet av hans ansträngningar. Det skärper de samhällsekonomiska problemen. Skattesystemet måste överses för att skapa större rättvisa framför allt åt barnfamiljerna och de sambeskattade. 6. Miljön är vår tids stora politiska problem. Den förutsätter åtgärder som först i framtiden ger utdelning. Landskapsvården, jordbruket och samhällsplaneringen — inte minst bostadspolitiken — utgör element i det miljökomplex som i alltför liten utsträckning beaktats av den socialdemokratiska regeringen. 7. Kraven på inre säkerhet saknar betydelse om icke den yttre säkerheten garanteras. Utrikespolitik och försvarspolitik utgör oskiljaktiga led i vår säkerhetspolitik. Vår försörjningsberedskap måste uppmärksammas, samtidigt som jordbrukets berättigade krav på inkomstlikställighet med andra grupper tillgodoses. 8. Vi måste sprida kunskap om den internationella solidaritetens förpliktelser och om vårt ekonomiska, politiska och kulturella beroende av Europa. Den av missriktad nationalism, okunnighet och förutfattade meningar betingade kampanjen mot den Europeiska gemenskapen måste bekämpas. 9. Den brist på balans som kännetecknar vårt lands ekonomi och de problem som i dag avtecknar sig för den svenska välståndsutvecklingen är vi beredda att lämna vårt bidrag till att lösa. Vi hoppas att regeringen skall visa sig ha den politiska viljan och styrkan att tillsammans med den demokratiska oppositionen angripa dessa frågor. De värden det här gäller får icke offras för kortsiktiga politiska vinster, eventuellt vunna med stöd av den kommunistiska minoriteten. Och allra sist, herr talman, anser jag det vara min skyldighet att redovisa min och mitt partis uppfattning om samarbetet inom den icke-socialistiska oppositionen. Det har spekulerats och kannstöpts alltför mycket i det hänseendet under de gångna månaderna. Det finns därför skäl att slå fast att höstens valresultat klart bekräftat, att majoriteten av väljarna uppfattar en samverkan mellan de tre icke-socialistiska partierna som ett realistiskt alternativ till fortsatt socialdemokratiskt maktinnehav. Detta förhållande utgör måhända ett av de mest betydelsefulla resultaten av 1970 års val. Socialdemokraterna skall i fortsättningen icke lyckas spela ut oppositionspartierna mot varandra. Socialdemokratiska påståenden, att den borgerliga oppositionen icke kan samarbeta i regeringsställning, kommer icke att uppfattas som trovärdiga, allra minst nu, då socialdemokraterna själva befinner sig i minoritet och för att utöva regeringsmakten förutsätter stöd t.o.m. av kommunisterna i riksdagen. Ett icke-socialistiskt trepartisamarbete efter ett val utgör den enda förutsättningen för att socialdemokraterna, om de försätts i tillräcklig minoritet, skall tvingas lämna regeringen. Alternativet bygger på att icke något av de tre antisocialistiska partierna driver en i förhållande till de övriga båda så avvikande politik att alternativet förlorar trovärdighet. De tre partierna måste, om och då ett regeringssamarbete aktualiseras, förena sig om ett gemensamt program och lägga klart partiskiljande frågor — som herr Hedlund brukar säga — ”på hyllan”. Hur förhandlingsläget dem emellan gestaltar sig i en sådan situation blir beroende av valresultatet, på de önskemål väljarna själva framfört i valet. Herr talman! Efter dessa huvudlinjer kommer moderata samlingspartiet att bedriva sin politik under den förestående treårsperioden. Vår målsättning är, herr statsminister, att bringa statsministerns regering på fall för att ge landet en bättre politik.